Fru talman! Den uppmärksamme lyssnaren iakttog nog att jag i mitt anförande för en stund sedan inte förespråkade en nedläggning av staten. Däremot ville jag mana till en viss besinning inför den ständigt lurande frestelsen att som politiker tro att man alltid vet bäst. Olof Johansson uppskattade tydligen inte detta. Det må väl förlåtas mig om jag inte tycker att allt som hänt i Energisverige sedan 1970 stöder Olof Johanssons verklighetsuppfattning. Olof Johansson ställde två frågor till mig, och jag skall be att i korthet få kommentera dem på följande sätt: Jag tror att man bara lurar sig själv om man föreställer sig att det minskade oljeberoende som vi nu kan glädja oss åt är ett resultat först och främst av statliga insatser. Fastmer handlar det om att marknaden reagerar på ökade priser. Att vi lyckades förhindra den snabbnedläggning av kärnkraftverk som Olof Johansson för inte så lång tid sedan förespråkade har nog också spelat en inte alldeles oväsentlig roll. Folkomröstningen var en nödvändighet för att inte allt beslutsfattande skulle gå i stå. Jag tror emellertid att det finns anledning att också i detta hänseende mana till en viss försiktighet, framför allt i fråga om att ge omröstningen en innebörd som den inte hade. Fram emot år 2010, fru talman, kan en sådan försiktighet visa sig välbetänkt.
Fru talman! Per Unckel var ju, med de trumpetfanfarer som inledde hans anförande, något medskyldig till det här lilla utbrottet från min sida. Det innebär dock inte att jag menar att allt som hänt sedan 1970 i svensk energipolitik och som dikterats genom politiska beslut har varit riktigt och bra. En av poängerna i vad jag sade var att det inte heller tidigare förhöll sig så. Den låt-gå-politik som fördes och som lett till den stora oljenota som vi i dag fortfarande bär bördan av var verkligen inte ett uttryck för politisk framsynthet och riktiga politiska beslut. Det var en fråga om att följa minsta motståndets lag och köpa mesta möjliga energi utomlands till lägsta möjliga kostnad. Detta kan låta bra på kort sikt, men om man inte har en försäkringspremie när man hanterar saker och ting på detta sätt riskerar man alltså att få mycket långsiktiga konsekvenser, inte minst ekonomiskt, vilket vi har sett prov på i det svenska samhället under hela 1970-talet och nu under 1980-talet. Jag är litet besvärad — jag erkänner det — av att moderater i framträdande ställning, något som jag har åberopat här i kammaren tidigare, inte står upp för folkomröstningsresultatet. Låt oss inte fördjupa oss i den debatten nu, men det är litet besvärande att man från det hållet så klart försöker att distansera sig från vad svenska folket har sagt och som det är vår skyldighet som politiker att efter bästa förmåga försöka fullfölja.

Fru talman! Inriktningen av den energipolitik som folkpartiet vill föra är att skapa handlingsfrihet inför framtiden och ett anpassningsbart energisystem. Ett ensidigt beroende av enstaka energikällor skall undvikas. Ytterst viktigt är också det som enligt vår uppfattning ofta kommer på efterkälken i den allmänna debatten om energisystemet, nämligen att den bör ge minsta möjliga miljöoch hälsorisker. Alla hittills kända energisystem för med sig någon form av miljöoch hälsorisker. Det kommer vi inte ifrån. Att starkt betona kravet på att minska oljeberoendet är minst lika viktigt i dag som det varit under tidigare år. Vi får inte låta tillfälliga konjunkturer på oljemarknaden styra vår långsiktiga politik på energiförsörjningens område. Dagens situation på oljemarknaden bör inte vara ett undantag. En av de viktigaste energipolitiska uppgifterna är att på sikt få fram alternativa energikällor — energikällor som kan ersätta sådant som det i folkomröstningen rådde enighet om att man skulle ersätta under en väl utdragen tidsperiod. Skall de fastställda målen nås så krävs det ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete på området. Fru talman! Skilda riksdagsbeslut har angivit ramarna för energipolitiken under 1980-talet. Kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. De fyra outbyggda Norrlandsälvarna samt ett antal andra värdefulla älvsträckor skall av miljöoch rekreationsskäl undantas från vattenkraftsutbyggnad. Sedan är det en annan sak att en del av de politiska partier och politiker som för något år sedan ställde upp till försvar för de outbyggda Norrlandsälvarna i dag sviktar i sin övertygelse och är beredda att offra det som för bara ett par år sedan var rätt och riktigt. För folkpartiets del vill jag slå fast: Låt de fyra Norrlandsälvarna leva vidare! Kultur-, miljöoch rekreationsskäl talar på ett övertygande sätt för detta. Enligt vår uppfattning kommer energipolitiken under de närmaste åren framför allt att handla om att genomföra redan fattade beslut. Vi berör i vår motion 1104 och i våra reservationer en del områden där vi anser att kompletterande åtgärder är nödvändiga eller bör övervägas för att nå de mål som redan är fastställda. När det gäller forskning och utveckling pekar vi på några områden där vi nu anser det möjligt och rimligt att gå fram snabbare än vad vi tänkt oss tidigare. Fru talman! Jag övergår så till att något kommentera en del av de reservationer som folkpartiet står bakom. I reservation 4 beträffande styrmedel inom energipolitiken konstaterar vi bl.a. att inriktningen av energipolitiken bör vara att skapa handlingsfrihet inför framtiden och att få ett anpassningsbart energisystem. Vi anser att ensidiga beroenden av enstaka energikällor bör undvikas. Energisystemet bör utformas så att det sammantaget ger minsta möjliga miljöoch hälsorisker. De styrmedel inom energiområdet som riksdagen har fastställt, främst genom 1981 års beslut om riktlinjer för energipolitiken, är enligt vår uppfattning tillräckliga. Om utvecklingen skulle tyda på att de fastlagda målen inte kommer att nås är det i första hand nuvarande styrmedel som bör skärpas. I reservation 23, beträffande anslag till statens vattenfallsverk m.m. inkl. Fatsjöprojektet, hävdar vi från folkpartiet bestämt att det finns många starka skäl som talar emot en utbyggnad av Fatsjö kraftstation. Det gäller både hänsyn till miljöintressen och ekonomiska skäl. Det är väsentligt att vattenkraftsprojekt som strider mot ytterst viktiga naturvårdsintressen inte kommer till stånd. Statsmakterna bör inte ta ställning till kontroversiella utbyggnadsprojekt förrän vattenkraftsberedningens arbete är slutfört och remissbehandlat. Det är anmärkningsvärt att regeringen tar upp det här projektet på detta som jag anser utmanande sätt innan utredningen har slutfört sitt arbete. Jag konstaterar att inget annat parti här i riksdagen ställt upp till försvar för miljöaspekten kring Fatsjöäventyret. Anslaget till statens vattenfallsverk för nästa budgetår bör minskas med ett belopp motsvarande kostnaden för Fatsjöprojektet. Det är en följd av de krav och målsättningar som vi har i den frågan. Detta innebär en minskning av budgeten med 17,3 milj.kr. Utöver de av mig nu redovisade reservationerna har vi reserverat oss för ökade insatser för förstärkning av de lokala elnäten. I reservation 41 motiverar vi kravet på en snabb ökning av antalet värmepumpar. Slutligen vill vi i reservation 45 understryka betydelsen av att tillräckliga insatser görs i forskning och utveckling av pannoch förbränningsteknik för inhemska fasta bränslen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 4, 23, 27, 41, 44 och 45 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! När det gäller energipolitiken sägs det att vi inte skall låsa oss fast alltför mycket i vad som har varit och inte i all evighet tala om folkomröstningens konstellationer i linje 1, 2 och 3 osv. Men det är ju klart att politiska ställningstaganden i så här stora frågor inte kommer till över en natt, och de försvinner inte heller över nästa natt. Speciellt när man hör företrädaren här i dag för linje 1 — om jag får använda den gamla beteckningen — nämligen Per Unckel, är det ganska tydligt att motsättningarna snarast har skärpts i förhållande till tidigare.

Vi har redan i vår motion i januari anmärkt på de krafter som vi anser ligger bakom dessa kampanjer. Per Unckels anförande här i dag är ytterligare en tydlig manifestation. För ett par dagar sedan fick vi höra Hans Werthén i mycket klara ordalag säga att vi inte vet vad som kommer att hända år 2010 — då kan det mycket väl vara så att vi kanske skall fortsätta att bygga ut kärnkraften. Så reagerar man på den kanten, där man inte bryr sig särskilt mycket om folkmeningar och annat, utan där det är de ekonomiska intressena som anses skola styra. Det finns inga andra kriterier för moderata samlingspartiet, dess förespråkare Per Unckel och dess anhängare och uppdragsgivare inom storkapitalet, exempelvis Hans Werthén. Men vi andra kan kanske försöka att fortfarande hålla oss till riksdagsbeslut och meningar som har uttryckts i stora folkomröstningar. Det finns fortfarande problem i energipolitiken. Det är lätt att hålla med Olof Johansson om — det tror jag ingen kan säga emot — att den energipolitik som har förts under efterkrigstiden i Sverige har varit mycket slumpmässig. Den gick istort sett på lösa boliner. Vi fick en oljeekonomi, och det är först under det senaste decenniet som vi har fått en allvarlig uppstramning och som samhället verkligen har lagt sig i och på ett bättre och mer planmässigt sätt har börjat att styra energipolitiken. Detta är nödvändigt om vi skall kunna klara både ekonomi och annat där energin är en mycket viktig del. Vi har sagt i vår motion, och det är en linje som vi har drivit länge, att det finns två viktiga, absolut högaktuella frågor i energipolitiken i Sverige i dag. Den ena är naturligtvis att göra allt för att beslutet om att avveckla kärnkraften skall kunna genomföras. Den andra är att minska importbero endet när det gäller andra energislag. Om vi tar upp frågan om att avveckla kärnkraften först, så är en av de allra viktigaste bitarna naturligtvis konsumtionssidan. Det är slående hur vi hela tiden i energidebatten ganska mycket har uppehållit oss vid produktionssidan, och hur lätt hushållningen och konsumtionssidan, som visserligen har varit föremål för debatt, insatser osv., har att komma i skymundan. Nu skall inte jag ta upp dessa resonemang här det kommer att göras av Tore Claeson, som skall tala om energihushållningen. Men det är lätt att konstatera att de största vinsterna fortfarande går att göra på konsumtionssidan, och vi skall absolut inte glömma bort den. På produktionssidan — när det gäller avvecklingen av kärnkraft — är det naturligtvis elproduktionen som kommer i blickfånget. Då känner vi från vpk:s sida oro. Vi har flera gånger tidigare påpekat att om vi skall kunna börja avveckla kärnkraften framåt sekelskiftet måste vi förbereda alternativ elproduktion. Det är självklart. Om vi inte skall bygga ut de fyra återstående huvudälvarna — ett sådant beslut föreligger, även om det finns de som vill tumma även på det — måste vi söka andra elproduktionskällor. Där har det inte hänt just någonting. Det finns två elproduktionsmöjligheter som är väl beprövade och som det ligger nära till hands att använda sig av. Det är naturligtvis mottryckskraften, och det är vindkraft, som har blivit mycket styvmoderligt behandlad och fått mycket litet stöd. Det har puffats mycket litet för kraftigare utbyggnad. Vi har i detta betänkande, med den s.k. minibudgeten från regeringens första månader i höstas i ryggen, fått vissa öppningar för i varje fall mottryckskraften. Vi kan se att det, i samband med den kommunala fjärrvärmen, som det kommer att satsas mycket på, kommer att finnas möjlighet att ta in detta viktiga elproduktionssystem, att bygga ut mottryckskraften. Vi avvaktar därför från vårt parti och ser om det händer något på det området, om det verkligen blir mottryckskraft i fjärrvärmesystemen, om elkraft kommer fram den vägen. Annars får vi ta upp frågan mer kraftfullt. Men här gäller det också industrin. Under den energidrive som pågick här i landeti slutet på 1970-talet var det många stora industrier som i ganska snabb takt och med hjälp av gynnsamma lån och bidrag byggde ut sin mottryckskraft. Men i fjol, 1982, gick nyinstallationerna av mottryckskraft i industrin ned till nära noll. Det finns fortfarande stora vinster att hämta i våra stora processindustrier just i fråga om mottryckskraft, och det är en sak som måste uppmärksammas mer än tidigare. Slutligen några ord om vindkraft. Det sägs att vi har haft ett ambitiöst forskningsprogram — och det har vi haft —, att man nu skall utvärdera osv. Men medan man utvärderar springer tiden i väg! Det hade funnits möjligheter att komma längre med ett alternativt vindkraftsprogram, så att man hade haft en större reserv. Det kan som vanligt i energisammanhang naturligtvis aldrig bli fråga om antingen eller, utan alla system måste komplettera varandra. Man tar en bit här och en där. Vi från vpk anser att vindkraften har blivit missgynnad och att man borde ha satsat mer på den. Vi vet också vad det beror på, och Olof Johansson var inne på det i sitt anförande. Varför satsas det inte på mottryck? Varför är inte industrierna intresserade av att satsa på mottryck? Varför har det varit så kärvt att få i gång kommunal utbyggnad av mottryckskraften? Varför satsas det inte på vindkraft? — Jo, därför att vi har de stora kärnkraftsblocken, som måste placera sin elkraft någonstans. Av det skälet blir det självfallet inget intresse för att bygga ut några andra system. Det är den springande och den allvarliga punkten! Kärnkraften i sig själv, som vi skall avveckla, sätter effektiva spärrar för utbyggnad av alternativ elproduktion — som vi behöver för att kunna avveckla kärnkraften! Detta är något vi måste ta itu med på ett mer bestämt sätt än hittills, och jag hoppas att energiministern tar fasta på detta — speciellt när det gäller mottryckskraften, där det finns stora möjligheter att få ut ganska stora kvantiteter snabbt. Se till att något verkligen blir gjort på det området! Minskningen av importberoendet måste givetvis gälla både oljan och kolet. Vi är alla medvetna om att vi måste trycka ned det stora oljeberoendet — det har sagts hundratals gånger från den här talarstolen och på andra ställen. Vi fick oljeberoendet en gång på 1950-talet — vilket Olof Johansson har nämnt tidigare — utan någon som helst styrning eller planläggning. Vi har nu den stora svårigheten att göra oss mindre beroende av oljan. Men det är ingen lösning att byta ett beroende mot ett annat. Därför finns det verkligen anledning att varna för det som nu är på gång med införande av kol. Vi kan, tycker jag, se en viss parallell till hur det gick till när oljan kom på 1950-talet. Det finns nämligen ingen som har någon direkt, exakt och överbegripande kontroll över hur stora kolsatsningar som verkligen pågår eller förbereds i vårt land. Här verkar marknadskrafterna som vanligt. De stora oljebolagen — eller vi kanske nu för tiden snarare skall kalla dem energibolag — har för länge sedan mutat in stora kolförekomster runt om i världen; de ser framför sig en ökad användning av kol med stigande priser och därmed stigande vinster. Därför vill vi allvarligt varna för ett ohämmat användande av kol. Det är också därför vi har föreslagit och i reservation krävt importlicenser för kol, något som socialdemokratiska partiet ända fram till i fjol också krävde men som man nu i regeringsställning tydligen inte tycker är så nödvändigt, vilket förvånar mig. Oljeanvändningen skall minskas. Vi har fått — det har sagts i många andra sammanhang — en mycket snabb minskning av oljeanvändningen, och det är ju bra. Men om vi fortsätter att snabbt pressa ned oljeförbrukningen och i stället slänger in kol, speciellt i värmeförsörjningen, kommer vi helt enkelt ur askan i elden. Därför bör vi kanske trots allt inte alltför snabbt avveckla den oljestruktur som är uppbyggd och som fungerar ganska väl för att i stället göra mycket stora byggnadsinvesteringar, transportinvesteringar, investeringari distributionsanordningar och annat för att föra in en kolteknik som på nytt, om 15-20 år, kommer att låsa oss i ett beroende. Alternativet är naturligtvis de inhemska bränslena. Det är precis samma sak med dem som med alternativen på elproduktionens område — det har inte hänt särskilt mycket på den sidan, beroende på att det har funnits återhållande krafter. Man har inte varit intresserad av att få in de inhemska bränslena i framför allt värmeförsörjningen. Annars hade vi där kunnat ligga mycket längre fram än vi i dag gör. Det här problemet kommer att utvecklas närmare av Paul Lestander längre fram i dag. Ytterligare några ord om värmeförsörjningen! Det finns också andra typer av värmekällor som vi tagit upp — jag skall inte ägna alltför lång tid åt dem. Det finns mycket att hämta när det gäller spillvärme, värmepumpar, lågvärmesystem och annat sådant. Men jag vill säga några ord om det vi inte skall ha — det är då naturligtvis fortfarande kärnkraften som spökar. Vi skall inte ha hetvattenledningar från kärnkraftverken. På den punkten finns det fortfarande anledning att vara skeptisk. I betänkandet heter det att det f. n. inte är aktuellt. Det öppnar möjligheter att i framtiden tänka sig hetvattenledningar från kärnkraftverken. Det är därför ytterligt viktigt att slå fast att vi inte heller i det avseendet skall binda oss vid kärnkraften. Ett annat intressant spörsmål är kärnvärme. Om det har vi haft interpellationsoch frågedebatter i många omgångar med olika energiministrar, också med Birgitta Dahl, som nu är energiminister. Hon har därvid klart uttalat att vi inte skall ha någon kärnvärme i Sverige, dvs. att viinte skall ha Secure. Vi har från vårt partis sida sagt att om vi inte skall ha några kärnvärmeverk i Sverige skall vi inte heller tillverka och exportera några. Det bidrar till att sprida avfallsproblemen, och det hjälper till att bygga under plutoniumupparbetning, som jag strax skall säga några ord om. Därför skall vi säga nej till Secure både i Sverige och utomlands. Tillsammans med centern har vi i den här frågan avgivit en reservation som vi tycker är mycket bra och som många här i kammaren borde kunna sluta upp bakom, speciellt som energiministern själv sagt att hon när det gäller inrikespolitiken, som den här reservationen handlar om, inte har någon annan uppfattning än vi. Slutligen några ord i all korthet om kärnkraften. Jag kan på nytt konstatera att den inte har löst några problem — den har skapat problem. Vi vet ingenting om hur mycket den kommer att kosta. Vi vet inte hur avfallsproblematiken skall lösas. Den har inte lett till att några nya jobb har tillkommit. Det var ju en stående slogan från linje 1 och framför allt från förespråkarna för linje 2. Kärnkraften skulle rädda jobben. Var har ni de jobben i dag, ni socialdemokrater, folkpartister och moderater? Den största arbetslösheten sedan 1930-talet och snart tolv kärnkraftverk i drift — det stämmer ganska dåligt. Därför har vi sagt att det bästa är att inte ladda ytterligare kärnkraftverk. Vi reserverar oss på den punkten. Vi tycker att man skall stänga av de kärnkraftverk som redan är i drift. Vi anser att vi skall säga nej till upparbetningen av avfallet. Vi får avvakta utvecklingen rörande de sorgliga sakerna med transporterna till Frankrike, Cogéma-avtalet och allt annat sådant. Det finns fortfarande anledning att sätta en hel del frågetecken i kanten. När det slutligen gäller avfallsfrågan har vi i en motion föreslagit ett förbud mot förvaring av avfall under havsbotten. Det är aktualiserat av SFR I i Forsmark vid Upplandskusten. Vi kan inte se någon som helst anledning till att man skall förlägga sådana här lager under havsbotten. Vi måste ta hand om vårt avfall — både det högaktiva och det lågoch medelaktiva. Men varför skall vi lägga det under havsbotten? Vi måste spränga oss ner i berget, och då bör vi göra det på land där det är lättare att övervaka och där anläggningarna blir billigare. Därför bör sådana här anläggningar under havsbotten stoppas. Tyvärr har vi inte fått stöd i denna fråga av andra partier, vilket jag tycker är synd. Jag ser framför mig SKBF:s och övriga kärnkraftsintressenters förmåga och vilja att göra sig av med avfallet på ett så lindrigt sätt som möjligt och gömma det under havet, där vi inte kan komma åt det om det skulle hända någonting. Då står vi där med skiten läckande ut i havsvattnet. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna och även till de reservationer där vi tillsammans med centern på många punkter också går in på de olika uppfattningarna i den här frågan.

Fru talman! För att hålla ihop det här börjar jag med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 33. Jag yrkar avslag på samtliga motioner. Riksdagen beslöt år 1981 i stor enighet om riktlinjerna för den fortsatta energipolitiken. I allt väsentligt ligger dessa riktlinjer fast även efter förra höstens regeringsskifte. Det finns kanske anledning att inledningsvis påminna om detta förhållande, med tanke på de många reservationer — hela 45 stycken — som knutits till näringsutskottets betänkande om energipolitiken. När de grundläggande riksdagsbesluten inte har ändrats undrar jag hur det kan fogas så många reservationer till betänkandet. Som jag ser det finns det två förklaringar till denna skenbara motsägelse. Den ena är att energipolitiken nu bedrivs med en helt annan målmedvetenhet än tidigare. Under de borgerliga regeringsåren lamslogs handläggningen alltför ofta av den oenighet som hela tiden förelåg mellan de borgerliga regeringspartierna. Nu händer det saker i snabb takt i form av olika energipolitiska åtgärder — inte minst när det gäller oljeersättning och stöd och riktlinjer för omfattande energiinvesteringar. Den andra förklaringen till de många reservationerna hänger säkerligen samman med vad som inträffar när man går från ord till handling i en fråga. Då kommer det fram vad som enbart är vackra ord och vad som verkligen är allvarligt menat. Partierna tvingas bevisa att de är beredda att vidta de åtgärder som är nödvändiga — men inte alltid så populära. Det kan exempelvis gälla energiskatter av olika slag. Riksdagen har beslutat att målet för energipolitiken skall vara energihus hållning, avveckling av kärnkraften efter de 25 åren, satsning på inhemska — helst förnybara — energikällor, viss satsning på kol samt en halvering av vårt stora oljeberoende till år 1990. Det här är mycket ambitiösa, för att inte säga omvälvande, målsättningar som inte låter sig genomföras utan mycket målmedvetna samhällsåtgärder i form av skatter, subventioner, forskningsoch utvecklingsstöd, fysiska regleringar och t.o.m. direkta förbud. Det finns här en inneboende motsättning mellan de borgerliga partiernas ovilja att vid behov gå in och korrigera de fria marknadskrafterna även när dessa leder fel eller är alltför kortsiktiga. Framför allt har centern i flera konkreta energipolitiska frågor uppträtt som låt mig säga vankelmodets Hamlet på detta område. Moderaterna, får jag erkänna, har löst detta borgerlighetens dilemma på ett mera rationellt sätt. När energipolitikens krav inte stämmer överens med vart de fria marknadskrafterna leder oss, då är det de energipolitiska målsättningarna som får ge vika för moderaternas del. Det kan vii dag avläsa i reservation efter reservation i utskottsbetänkandet. Moderaterna avlägsnar sig därmed alltmer såväl i ord som i handling från de energipolitiska mål som riksdagen satte upp år 1981. Jag kan bara konstatera att vi numera i näringsutskottet inte längre är säkra på om moderaterna fortfarande står kvar vid ett så grundläggande mål för den svenska energipolitiken som att kärnkraften skall avvecklas. När det gäller mittenpartierna, och då framför allt centern, håller man fast vid de vackra orden — dvs. målen för energipolitiken — men man vill ofta inte ta till de nödvändiga medlen. Detta, fru talman, har blivit alltmer uppenbart under senare tid, inte minst när det gäller oljeersättningen och de inhemska alternativa energislagen. Centern sade exempelvis nej till regeringsförslaget att finansiera de extra stränga miljökraven på kolförbränningsanläggningar genom en särskild oljeavgift. I stället föreslog man, hör och häpna, att pengar skulle tas från oljeersättningsfonden, som har till uppgift att ekonomiskt stödja introduktionen av inhemska alternativa energislag. Det är här intressant att fastslå två saker som direkt strider mot centerns tidigare deklarerade politik: dels att man vill så att säga ta från de inhemska alternativen och ge till kolet, dels att man inte längre vill medverka till fortsatt minskat oljeberoende. Ett annat exempel är energiupphandlingsdelegationen, som riksdagen mot samtliga borgerliga partiers vilja beslutade om strax före jul. Dess uppgift, med 700 miljoner till sitt förfogande, är att få fart på energiinvesteringarna, så att sysselsättningen ökar och de svenska företagen gynnas. Syftet är också att genom dessa alternativa energiinvesteringar kunna minska vår alltför stora oljeimportnota. Det gick alltså centern emot trots att man i sitt energipolitiska program alltid talat om vårt stora oljeberoende och den positiva effekt som de alternativa energiinvesteringarna har på sysselsättningen. Det tredje exemplet, fru talman, på hur centern sviker sina energipolitiska ideal är det spel som nu förs kring regeringsförslaget i kompletteringspropositionen att höja oljeoch elskatterna — detta alltså i ett läge där oljepriserna har sjunkit ganska mycket under det senaste halvåret. De höjda oljeoch elskatterna skulle vara till för att få ner förbrukningen av energi och för att finansiera ökade åtgärder mot arbetslösheten och den andra etappen av skattereformen. För dem som trott på centerns tal i folkomröstningen och i andra sammanhang om att energisparandet har högsta prioritet måste det nuvarande agerandet framstå som mer och mer otroligt. Gång på gång fastslog centern i regeringsställning att energipriserna bör stiga med 2 70 om året i reala termer. När den socialdemokratiska regeringen nu vill fullfölja denna linje genom att höja energiskatten springer man ifrån sin tidigare uppfattning. Från socialdemokratin trodde vi i vår enfald att vi har en stor värdegemenskap med centern när det gäller energihushållning, sparande, oljereduktion och satsningar på alternativa energiinvesteringar. Nu vet vi tyvärr mer, och med detta konstaterande, fru talman, skall jag gå över till att något kommentera de inlägg som gjorts här i dag och kanske också några av reservationerna. Låt mig då börja med att säga att den diskussion som har förts mellan Per Unckel och Olof Johansson återigen visar den spännvidd som existerar mellan de borgerliga partierna när det gäller energipolitikens bedrivande. Frågan ställdes: Styrmedel eller fria marknadskrafter? Där fanns var kombattant som förespråkare för den ena resp. den andra linjen. Från socialdemokratins sida säger vi: Såväl styrmedel som marknadskrafter behövs i den nya energipolitiken. Vi behöver marknadskrafterna speciellt när de nya energislagen har nått mognad. Då skall de kunna stå på egna ben. Det är hela tiden syftet med de satsningar som görs på de nya energislagen. Men man måste också väga in långsiktiga aspekter. Det gäller att få balans i energiförsörjningen så att vi inte råkar ut för sådana ekonomiska chocker som de drastiska oljeprishöjningarna har ställt till med under 1970-talet. Vi vill inte på det ena eller andra sättet komma i någon motsvarande situation. Därför måste vi ha en energitillförsel som baserar sig på många olika energislag. Det är alltså en viktig utgångspunkt för den nya energipolitiken. Vi måste också ha försörjningstrygghet. Därför måste vi kanske extra mycket satsa på sådana åtgärder som ger förtur åt de inhemska energislagen. Men vi kan, helt naturligt, inte göra det till vilket pris som helst. Vi måste också ha en sådan kontroll över de energislag som vi importerar att de i en knapphetssituation ändå kan ge oss en rimlig grad av försörjningstrygghet. När det gäller de nya energikällorna måste staten inledningsvis vara mycket generös med att ge dem en chans att komma in som fullvärdiga alternativ bland övriga energislag. Så här måste balansen vara mellan styrmedel och marknadskrafter. Man kan alltså inte säga antingen styrmedel eller marknadskrafter, utan man måste arbeta över hela fältet för att få en energipolitik som ger största möjliga trygghet men också rimliga energikostnader. I övrigt tänkte jag ta upp några av de reservationer som här har kommenterats av de föregående talarna. En av dessa reservationer gäller vår framtida kolpolitik. Centern och vänsterpartiet kommunisterna har förenat sigi en gemensam motion, där man går emot satsningar på kol. Man försöker mana fram bilden av att här skulle på något håll förordas ett ohämmat användande av kol, att en importerad energikälla, oljan, skulle ersättas med en annan, kol. Det är en felaktig beskrivning. Vad det är fråga om är en rimlig bedömning som går ut på att vi inte kan räkna med att ersätta oljan med imhemska energislag fullt ut. Alla experter har gjort bedömningen att en viss insats av kol också behövs. Den kolintroduktion som nu pågår och som den socialdemokratiska regeringen arbetar med är faktiskt den försiktiga kolintroduktion som regeringen Fälldin i sin proposition till riksdagen våren 1981 själv förordade. Här försiggår ingen som helst omläggning av kolpolitiken, utan det är enbart ett fullföljande av den kolpolitik som regeringen Fälldin förordade och som riksdagen fattade beslut om. En försiktig introduktion av kol som ett av alternativen för att bredda vår energitillförsel är det som pågår. Dessa kolsatsningar skall göras på sådant sätt att mycket stränga miljökrav blir uppfyllda. Jag skulle önska att man från centerns och kommunisternas sida inte lade ut dessa dimridåer. Det är ju er egen kolpolitik som nu går i gång. Har ni invändningar mot detta, har ni ändrat uppfattning? Såvitt jag kan förstå gäller fortfarande den Fälldinska regeringens förslag på den här punkten. Någon ändring har alltså inte skett. I fråga om kommunernas självständighet i energipolitiken förde centern i utskottet långtgående diskussioner om att kommunernas självständighet skulle vara hotad, därför att staten lade sig i alltför mycket av kommunernas energipolitiska planering. Detta är ju inte med sanningen överensstämmande! Vad det är fråga om är ett nära och förtroendefullt samarbete mellan stat och kommun. Det är samarbete det är fråga om, inga diktat. När staten går ut för att främja sina energipolitiska mål i förhållande till kommunerna kommer man med erbjudanden om samarbete, och ofta nog också ett ekonomiskt stöd. Att detta skulle vara något som helst övergrepp mot kommunernas självständighet på det här området kan jag icke inse. Men på vissa grundläggande punkter måste det vara riktigt att samhället slår fast den övergripande politiken. Om exempelvis en kommun vill satsa på Secure-värmeanläggning för att producera hetvatten för uppvärmning av bostäder, är vi alla överens om att detta skall kommunen inte få göra. Vi har krävt av kommunerna att upprätta oljereduktionsplaner. Det är vi också överens om. Vi skulle vara negativa om en kommun enbart skulle vilja satsa hårt och bestämt på kol eller på elkraft för att få ner oljeanvändningen. De här diskussionerna vill vi föra med kommunerna, och vi vill inte ta till diktat annat än i mycket speciella fall. I övrigt kan jag konstatera att inte minst centern är mycket pigg på att motionsvägen här i riksdagen i detalj föreskriva vad kommunerna skall och inte skall satsa på. Olof Johansson och hans partikamrater i näringsutskottet vill exempelvis att riksdagen skall förbjuda kommunerna att satsa på hetvatten från kärnkraftverk. Vi anser i och för sig inte att detta är en aktuell politik, men det är ett uttryck för att man inte alltid lever som man lär. Som jag ser det är det bara ett spel för galleriet. Vad vi behöver är självfallet samarbete mellan kommunerna och ett förtroendefullt samarbete mellan stat och kommun. Vi behöver inga diktat utom på vissa fundamentala punkter, och där tror jag vi alla är ganska överens. Fru talman! Det förs i reservation 18 ett resonemang från centern och kommunisterna om att riksdagen nu starkt skall uttala sig för en direktförvaring av det använda radioaktiva kärnbränslet. Man manar här fram bilden av att det är centern som går i spetsen när det gäller att förorda direktförvaring av använt kärnbränsle. Låt mig först säga att socialdemokratin och centern är helt överens i fråga om inriktningen på direktförvaring av det använda kärnbränslet. Där råder inga delade meningar. Jag menar nog att det är litet väl magstarkt att från centerns sida gå ut med en sådan här reservation, när det finns en förhistoria som innebär att det faktiskt är centern som har drivit fram upparbetningsavtalen och den export som nu sker till Frankrike. Genom er villkorslag tvingade ni fram snabba ställningstaganden på detta område, och det kunde bara sluta i upparbetningsavtal. Det innebär att det är ni och inte socialdemokratin som får ta ansvaret för den export som nu sker av kärnbränsle för upparbetning. Meni den grundläggande frågan är socialdemokratin och centern överens. Vi anser att alla skäl talar för att det är en riktigare linje att satsa på direktförvaring av det använda kärnbränslet. Det är också den inriktning som det forskningsoch utvecklingsarbete som nu pågår i allt väsentligt har. Vi har alltså, trots centerns polemiska udd i reservation 18, egentligen inte olika principiell mening. Däremot kan vi socialdemokrater inte agera på det sätt som förordas i motion 1100, med avbrytande av kontrakt och liknande saker. Så agerar man inte om man skall ha klara spelregler i energipolitiken, vilket centern och moderaterna här mycket starkt har pläderat för. Jag vill i övrigt, fru talman, säga några ord till folkpartiets företrädare i debatten, Hugo Bergdahl. Låt mig inledningsvis konstatera att socialdemokratin och folkpartiet fortfarande har rätt mycket gemensamt när det gäller energipolitiken, och det finns inte så många reservationer från folkpartiets sida eller frågor där partiet har skilt ut sig. På några punkter har emellertid folkpartiet velat göra markeringar. Särskilt folkpartiets synpunkter på vilka alternativa energislag som man bör satsa speciellt på har vi blivit något förvånade över. Låt mig ta ett exempel på ett folkpartiförslag där vi inte har velat gå med. Det gäller satsningen på stora värmepumpar. Folkpartiet ville i detta sammanhang att ett särskilt ekonomiskt stöd skulle utgå. Vi har den bestämda uppfattningen att folkpartiets oro för att de stora värmepumparna inte skall kunna försvara sin plats i det svenska energisystemet är synnerligen obefogad. Energiministern var häromdagen i Lund och invigde en sådan här värmepump. Den kommer att ge ett väsentligt bidrag till energiförsörjningen i Lund. Värmepumpen har dessutom den stora fördelen att den är mycket lönsam — den betalar sig på två år. På liknande sätt är det på många andra håll. De stora värmepumparna går nu fram med stormsteg på marknaden. Det skall vi vara glada för, men jag tror inte att vi skall använda pengar för att ytterligare stödja denna utveckling. Värmepumparna kommer att klara sig även utan ekonomiskt stöd. Det vore fel om vi från utskottets sida nu, ett år innan riksdagen skall ta ställning till energiforskningens och energiutvecklingens inriktning för den kommande treårsperioden, diskuterade vad som skall prioriteras. Vi har en energiforskningsnämnd, och vi kommer att få ett energiverk. I styrelsen för detta verk kommer det att sitta parlamentariska representanter för, såvitt jag förstår, samtliga partier. De kommer att ha alla möjligheter att påverka de här avvägningarna. Det är bättre att dessa representanter tillsammans med experterna gör avvägningarna än att vi i riksdagen gör det. Här kan det aldrig bli det ingående resonemang som är nödvändigt. Till slut några ord till Oswald Söderqvist med anledning av hans diskussion om Secure-reaktorer. Vi har från socialdemokratins sida sagt att Securereaktorer icke är aktuella i det svenska energiprogrammet — och de kommer icke att bli det. Det har också riksdagen fattat beslut om. Moderaterna har inte ställt sig bakom det beslutet, men det må vara deras sak. Jag måste reagera mot kommunisternas och centerns försök att slå in en kil mellan regeringens uppfattning och uppfattningen hos näringsutskottets socialdemokratiska ledamöter. Man har här sagt att energiministern skulle vara motståndare till en export av Secure, medan däremot näringsutskottets socialdemokratiska ledamöter inte skulle göra någon invändning på denna punkt. Jag kan föreställa mig att energiministern inte är någon entusiastisk anhängare av export av Secure-reaktorer. Men det beslut som är fattat i riksdagen gäller — det tror jag att energiministern har full förståelse för — att om det svenska företaget kan sälja dessa reaktorer, må det vara hänt — det är innebörden i detta beslut. Vi skall inte diktera andra länders energipolitik. Det går inte heller att av det interpellationssvar som reservanterna hänvisar till utläsa att det skulle finnas en sådan skillnad mellan uppfattningen hos näringsutskottets majoritet och energiministerns uppfattning som det görs gällande i i reservationen. Man bör akta sig för den typ av snedvridna citeringar som reservanterna här excellerar i. Även reservanterna har ett ansvar när det gäller att återge sanningen. Slutligen, fru talman, något ord om Oswald Söderqvists avslutande argument riktat mot socialdemokraterna och linje 2. Han anser sig kunna konstatera att kärnkraften icke har räddat jobben i detta land, och han hänvisar till att vi fortfarande har en alltför stor arbetslöshet. Däremot skulle, enligt Oswald Söderqvists uppfattning, de alternativa energikällorna ha kunnat rädda jobben. Ja, det är mycket möjligt. Om man med att rädda jobb menar att alla människor skall få jobba väsentligt mycket mer till väsentligt lägre lön så är det riktigt. Skulle vi riva ner de väldiga investeringar vi har gjort bl.a. i kärnkraftverk och sedan bygga upp parallellinvesteringar på motsvarande sätt skulle det naturligtvis kosta det svenska samhället oerhört mycket. Det är klart att vi skulle få arbete, många gånger om, men vi skulle sannerligen inte få någon lön för mödan att tala om. Vi skulle i dag ha befunnit oss i en ekonomisk kris, som hade varit väsentligt mycket större än i den situation vi befinner oss i f. n. Bortsett från kärnkraftens speciella säkerhetsproblem m.m. måste vi ändå erkänna att kärnkraften betyder oerhört mycket ur energiförsörjningssynpunkt — ekonomiskt, tillförselmässigt osv. Det finns ingen anledning att vrida och vända på dessa fakta på det sätt som Oswald Söderqvist här har gjort. Låt oss konstatera att kärnkraften behövs. Vi har den under en övergångstid, och vi skall försöka att ekonomiskt få ut det bästa möjliga ur kärnkraften under den tid som vi har den kvar. Med detta, fru talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Får jag kommentera tre av Lennart Petterssons frågeställningar. Lennart Pettersson sitter fast i en statsdogmatism som möjligen är ideologiskt konsekvent, men som sannerligen inte är gagnelig för saken. I sitt inlägg ondgjorde han sig över vad han menade var moderat politik, nämligen att — om jag minns hans ordval rätt — om marknadskrafterna inte stämmer med de energipolitiska riktlinjerna så överger moderaterna riktlinjerna. Samma sentens skulle, Lennart Pettersson, kunna formuleras ungefär så här: När verkligheten inte stämmer med vad politikerna har hoppats, är moderaterna beredda att först och främst följa verkligheten. Problemet med den överbelastade politiska verksamhet som vi f. n. har introducerat i energisektorn är att verkligheten inte förmår att tränga sig in, därför att, som jag sade i mitt inledningsanförande, de gamla teserna till slut blir som besvärjelser så att man inte vill medge att teserna från början var felaktiga. Och tro inte, Lennart Pettersson, att den förkättrade marknaden i allt är enfaldig! Marknaden på energiområdet är industrin, våra kommuner och hushållen. Också de kan bedöma vad som är förnuft, inte bara för nästa dag utan för nästa och nästnästa år. Detta för mig över till det andra spörsmålet, som handlar om energiskatterna. Vem har sagt, Lennart Pettersson, att energiskatter skall användas för att finansiera skatteomläggningar? Det är uppenbarligen detta som socialdemokratin nu är i färd med att göra. Någon energipolitisk motivering för att nu höja energiskatterna kan man rimligtvis inte finna. I december 1976 kostade eldningsolja 1 550 kr., och i början på 1970-talet kostade den mycket mindre. I dag kostar 1 kubikmeter eldningsolja 2 240 kr., Lennart Pettersson. Jag tror inte att hushåll, industri och kommuner avstår från hushållning bara därför att oljepriset nu faller några procentenheter. Incitamentet för att spara är fortfarande så oerhört starkt, att ingen behöver höja några skatter för att människor skall ta det ansvar för sin egen ekonomi som en energihushållning faktiskt innebär. Fru talman! Att sitta fast i föreställningar innebär också att man inom socialdemokratin oerhört lätt ”skjuter från höften”. Man gör det i förslaget från förra hösten om att 700 milj.kr. skulle anslås till energitillverkande industri. Det vände sig moderaterna emot. Vi har fortfarande inte sett något rimligt motiv för att staten skall strö dessa slantar över en industri som borde klara sig själv.

Fru talman! Jag känner inte till någon som med en sådan briljans kan framföra absurda beskyllningar som Lennart Pettersson — han låter riktigt elak, men jag tror att han innerst inne är ganska snäll. Det var en förfärlig mängd beskyllningar vi fick höra här. Ibland fick jag en känsla av att Lennart Pettersson och Birgitta Dahl inte umgås. Efter vad jag har förstått har Birgitta Dahl som ansvarig för energipolitiken nu ett helt annat och mycket mjukare sätt att diskutera med sin politiska omgivning, men här klampade Lennart Pettersson in i porslinsbutiken som den värsta elefant. Lennart Pettersson talade om handlingsförlamning, och det är en av de gamla käpphästar som också Per Unckel har varit inne på. Jag vill bemöta det genom att upprepa de frågor jag ställde i den allmänpolitiska debatten den 3 februari: ”Finns det något annat land i världen som bestämt sig för att avveckla kärnkraften? Finns det något land i världen som överträffar Sverige i statlig satsning på de förnybara energikällornas utveckling? Finns det ens något land i världen med ett 70-procentigt oljeberoende i utgångsläget som lyckats reducera oljeförbrukningen i den omfattning Sverige gjort under de senaste åren? Finns det något land som satsat så stora belopp på energihushållning i befintlig bebyggelse och industri?” Det finns bara nej-svar på de här fyra frågorna. Det är också svar nog på Lennart Petterssons klassificering när han talade om handlingsförlamning. Lennart Pettersson hade också en teori om att när det gäller att gå från ord till handling, då håller vi inte ord längre. Jag skall inte gå in på allt det som Lennart Pettersson hann med att framföra i sitt anförande, och då inte heller de absurda beskyllningarna om att vi vill överföra resurser avsedda för inhemska bränslen till — om jag förstod Lennart Pettersson rätt — satsning på kol. När det gäller vår kritik mot upphandlingsorganet —- som Lennart Pettersson plötsligt fick till att bli en principfråga — och påståendet att vi dirigerar kommuner vill jag säga att Ivar Franzén senare kommer att kommentera bl.a. dessa frågor i samband med att han behandlar en del av våra reservationer. Men låt mig beträffande talet om att dirigera kommuner helt kortfattat fråga: Tycker Lennart Pettersson att det är fel att gå emot förslag om hetvattentunnlar, som skulle låsa oss fast vid ett beroende av den kärnkraft som vi genom folkomröstningen har bestämt oss för att avveckla? Vi har ju inte någon federalistisk statsbildning i Sverige, utan om vi fattar centrala beslut, så måste vi naturligtvis vara beredda att verka för att de fullföljs, även när det gäller kommunerna. Fru talman! Min taletid är slut och jag får återkomma till de övriga frågorna. Låt mig avslutningsvis bara säga att Lennart Pettersson försökte provocera fram en debatt om energiskatterna. Jag för gärna den debatten, men vi har alltför kort tid för att göra det just nu.

Fru talman! Lennart Pettersson ondgör sig över de många reservationerna iutskottsbetänkandet om energipolitiken och ställer frågan: Varför så många reservationer, när inriktningen i energipolitiken är oförändrad sedan 1981?

Om man anser att detta med värmepumpar är ett område där vi kan gå litet raskare fram, tycker jag att man skall göra det konstaterandet och fatta de beslut som behövs för att skynda på utvecklingen. Det kan vara likadant när det gäller utprovning av vindkraftsaggregat. På dessa två områden har det utan tvivel skett en utveckling i snabbare takt än man kunde förutse för två tre år sedan. Lennart Pettersson sade, om jag fattade honom rätt, att han studerat utvecklingen när det gäller värmepumpar i Lund — jag tror det var där — och att man hade mycket fina och positiva erfarenheter. Varför inte göra det konstaterandet, Lennart Pettersson, att när det gäller värmepumpar har det skett en utveckling som är mycket positiv för landet och som påverkar energiförsörjningen på ett mycket fint sätt? Om man har denna uppfattning, bör man också ge den till känna. Det är det vi har gjort i näringsutskottets betänkande om energipolitiken. Vi har gjort detta konstaterande, och vi beklagar att de andra partierna inte ställt sig bakom våra krav.
Fru talman! Det var oklokt av Lennart Pettersson att avsluta sitt anförande på det sätt som han gjorde. Jag tror inte att socialdemokratin eller andra kärnkraftsförespråkare i dag skall gå ut till det svenska folket, den svenska arbetarklassen och de svenska tjänstemännen och försöka att än en gång lura dem med påståendet att om man bygger ut kärnkraften blir det ingen arbetslöshet. Det var vad ni sade för några år sedan — det är inte så länge sedan. Men kärnkraften har inte räddat ett enda jobb i vårt land. Om man hade tagit fasta på vad vi och andra motståndare till kärnkraften sade i mitten på 1970-talet, om man hade satsat på en ordentlig hushållning då, om man hade satsat på att snabbt ta fram inhemska energikällor och om man hade satsat på allt det som folkkampanjen mot kärnkraft förde fram, då hade vi inte behövt någon kärnkraft. Vi hade kanske t.o.m. haft fler jobb i dag än vad vi fått med de tolv kärnkraftsreaktorerna. Jag tror att det är väldigt bra om Lennart Pettersson i fortsättningen inte drar upp sådana diskussioner om jobb och kärnkraft som han gjorde alldeles nyss. Jag vill ta upp ytterligare några saker liksom detta med många reservationer. Vi reserverar oss inte i onödan, men som jag sade i mitt huvudanförande ser vi ju att när det gäller inhemska bränslen, när det gäller alternativ elproduktion, när det gäller vissa frågetecken som rör hetvattenledningar, fjärrvärmereaktorer och sådana saker finns det dunkla skrivningar från socialdemokratiskt håll och från regeringen. Då måste man ju ta fasta på det och föra fram sina synpunkter i reservationer. Det har inte satsats tillräckligt på inhemska bränslen. Det har inte satsats tillräckligt på alternativ elproduktion. Man håller fortfarande öppet för t.ex. hetvattenledningar. Ni hart.ex. inte gått med på att säga nej till upparbetning, trots att ni inte kan redovisa något motiv till att vi skall upparbeta vårt kärnkraftsavfall. Jag vill återkomma till det senare. Jag har ont om tid, och vi skall inte ha någon skattedebatt här. Men jag vill säga att vi är emot energiskattehöjningen så långt det gäller olja och bensin, eftersom den höjer hyror, fördyrar transporter i glesbygd, osv. Vi vill inte vara med och betala den skatteomläggning som ni gjorde tillsammans med mittenpartierna på det sättet. Det får ni lösa på något annat sätt. de 40 miljarder till JAS som ni beviljade i går!

Fru talman! Först till Oswald Söderqvist! Han har inte riktigt fattat det här med ekonomi och ekonomisk politik. Det är inte så att industrin kan lösa våra sysselsättningsproblem. Industrin kommer aldrig att kunna ge de arbetslösa sysselsättning i tillräcklig utsträckning. Vad som behövs för den fulla sysselsättningen är en effektiv industri och en effektiv kraftförsörjning till låga kostnader. Det kommer att kunna ge utrymme för de ekonomiska satsningar som vi kan göra inom den offentliga sektorn, där vi med nödvändighet måste vara mer arbetsoch personalintensiva för att ge den omvårdnad som människorna vill ha. Och det är där vi skall anställa de många inom arbetslivet. Därför har kärnkraften en väldig betydelse när det gäller att skapa den effektiviteten inom industrin. Jag säger inte att om vi från början hade satsat på andra kraftsystem, så hade vi kanske klarat det ganska hyggligt ändå. Sedan kommer säkerhetsaspekterna till — det är helt klart. Men om man först river ned och sedan bygger upp, blir det mycket stora kostnader, och det skulle utan tvivel ha betytt oerhört mycket negativt för det svenska samhället och den svenska ekonomin. Jag säger inte heller att vi inte skulle ha tagit dessa kostnader, om det verkligen hade funnits en mycket stark risk för att kärnkraften var verkligt farlig för oss. Långsiktigt skall vi göra denna omändring, men den snabba avveckling som linje 3 förespråkade hade helt klart lett till utomordentligt stora ekonomiska problem för det svenska samhället. Sedan till Per Unckel! Han anklagar mig för att vara statsdogmatiker — vad det nu är för någonting. Jag fattar det så, att jag skulle hålla på staten i energipolitiken. Jag försökte i mitt inledande anförande visa att både riktlinjer, styrning och marknadsekonomi behövs i energipolitiken när man skall företa de kraftiga omändringar som folkomröstningsresultatet och annat har lett fram till. Därför tillbakavisar jag med bestämdhet den beskyllningen. Sedan säger Per Unckel: När verkligheten inte stämmer med teorierna, följer moderaterna verkligheten. Han antydde därmed att socialdemokraterna gör någonting annat. Låt mig säga att jag tror att Per Unckel i stället menar att vi har en kanske något olikartad verklighetsuppfattning. I Per Unckels verklighetsuppfattning ingår inte folkomröstningsresultatet och de långsiktiga energiförsörjningsproblemen. I Per Unckels och moderaternas verklighetsuppfattning ingår bara det mest kortsiktiga — det som marknadskrafterna tar fram. Jag trodde att vi var överens om att man också behövde se litet mera långsiktigt på dessa problem. Sedan får jag, fru talman, återkomma när det gäller diskussionen kring centerpartiets mycket förvånansvärda helomvändning på oljeersättningsområdet.

Fru talman! Till frågan om huruvida politikerna är bättre när det gäller att ta det långsiktiga ansvaret lär vi få anledning att återkomma många gånger under tiden fram till år 2010. Jag tror emellertid att det skulle vara ett allvarligt misstag av politikerna om de i dag ansåg sig i detalj kunna förutse vilken energiförsörjningssituation vi i Sverige kommer att stå inför inom de närmaste 30 åren. Litet ödmjukhet när det gäller politikernas tilltro till sig själva tror jag att man i framtiden skulle värdesätta. Energiskatterna är ett exempel på hur den politiska övertron på något sätt så att säga slår ut all rim och reson. Ett slags tricksande med motiv florerar när politiken sätts i högsätet. Skattehöjningar, som egentligen har helt andra motiv än de rent energipolitiska, ges en energipolitisk klädnad, eftersom det därmed förefaller vara lättare att försvara dem. Jag måste rikta en rak och konkret fråga till Lennart Pettersson: Anser Lennart Pettersson att industrin, kommunerna och hushållen i dag betalar för litet för sin olja? Anser Lennart Pettersson att hyresgäster och villaägare inte bör betala mer än 2 240 kr. för varje liter eldningsolja 1? Moderaternas inställning härvidlag är fullständig entydigt: Villaägare och hyresgäster har tillräckligt länge plågats av ständigt stigande oljepriser. När de väl får en chans att tillgodoräkna sig effekterna av den prissänkning som nu sveper över världsmarknaden, skall inte politikerna av helt andra skäl än de energipolitiska vara framme och bedra dem på vinsten. Min fråga till Lennart Pettersson lyder således: Betalar hyresgäster och villaägare i dag för litet för sin olja? Till slut, fru talman, några ord om Secure. Jag anser att hanteringen av Secure är en tragedi —- inte bara med tanke på energiförsörjningen, utan också med tanke på allt vad tekniskt utvecklingsarbete i vårt land heter. Politikens tunga hand läggs på något sätt över det som är banbrytande och utvecklande. Man kan säga vad man vill om detta, men en sådan attityd befrämjar verkligen inte den tillväxt i fråga om kunnande och resurser som vårt samhälle i dag otvetydigt behöver.

Fru talman! Nej, Lennart Pettersson, man kan inte tala om någon helomvändning när det gäller oljeersättningen och inställningen till den frågan. Det var vi som i hög grad var med om att driva fram den hushållningspolitik som vi har i det här landet och som i viktiga avseenden har varit framgångsrik. Också i fortsättningen skall vi driva på den politiken. Däremot är det så att socialdemokraterna, tillsammans med moderaterna, under förra valperioden avvisade de långsiktiga miljökraven när det gäller förbränningen av kol. Det är klart att vi tycker att det är felaktigt, och det har vi kritiserat hårt. Utan att klargöra de långsiktiga miljöförutsättningarna är man alltså beredd att byta ut ett importberoende mot ett annat och ett fossilbränsleberoende mot ett annat. Självfallet har vi heller inte försökt minska resurserna i fråga om utnyttjandet av inhemska bränslen — tvärtom. Vi har hela tiden varit pådrivande också när det gäller den utvecklingen. Uppriktigt sagt tycker jag att Lennart Pettersson gör sig själv och sitt parti en otjänst, när han för debatten på det sätt som han gör. Det är inte svårt för mig att tala om för Lennart Pettersson — han vet nämligen att det är helt korrekt — att det var under den socialdemokratiska regeringsperioden, fram till 1976, som vi försattes i det mycket besvärliga oljeberoende som vi fortfarande dras med i det här landet. Det var efter 1975 som vi började frigöra oss från detta beroende. Låt mig till sist beträffande skatterna säga följande. Vi har inte någon anledning att så att säga hoppa upp och ta ställning till pressmeddelanden utdelade av en socialdemokratisk regering, innan vi fått de dokument i vår hand som kan föranleda motioner, om en avvikande mening skulle föreligga. Vi har blivit tillfrågade, och vi har sagt att vi tycker att en energiskatt är bättre än arbetsgivaravgifter och produktionsfaktorsskatter. Självfallet står vi fast vid de 2 90 i realprishöjning på oljeområdet som tidigare energipolitiska beslut innebär, och vi kommer att handla därefter; det kan Lennart Pettersson vara övertygad om. Men vi förbehåller oss rätten att ha dokumenten i vår hand. Och jag tycker faktiskt det är ganska otillständigt när riksdagen behandlas på det sätt som har skett här. Men det är en annan debatt, och den har vi inte heller tid till just nu.
Fru talman! Jag anser inte att man i debatter skall säga till debattmotståndare att de inte begriper, att de inte är insatta i ekonomi osv. — speciellt om man inte säkert vet vilka kunskaper eller utbildningar som finns bakom. Lennart Petterssons anförande om kärnkraftens välsignelser beklagar jag. Som jag sade förut: Den debatt som Lennart Pettersson drog upp i slutet av sitt första anförande är mycket onödig. Vi vet nu att kärnkraften inte har gett några arbeten; vi vet inte vad elströmmen från kärnkraftverken kommer att kosta; vi vet över huvud taget inte vad kostnaderna för folkhushållet kommer att bli. Där har ni ett stort ansvar. Ni lät utbyggnaden fortsätta och vände inte på klacken förrän ni så att säga stod under galgen eller fallbilan, med kärnkraftshaveriet i USA: den galna onsdagen, som vi alla så väl känner till. Jag tycker alltså inte att socialdemokraterna och Lennart Pettersson skall använda så djupa brösttoner i det här fallet. Ni gick efter principen ”Gärna avveckling, men först en rejäl utbyggnad”, och det får vi dras med nu. Det är i stor utsträckning er skuld att vi har de problem som vi nu har. Så några ord om kolet, som jag inte hann med i den förra repliken. Lennart Pettersson säger: Nu inför vi den kolpolitik som ni ville ha när vi debatterade och ni förespråkade linje 3. Det påståendet är verkligen demagogiskt och grovt osant. Det som nu påbörjas är långt mer än vad vi förespråkade. Och den enkla och mycket blygsamma satsning på kol som vi förespråkade, den karakteriserade ni då som en nedsmutsning av hela landet; det skulle bli ett Kolsverige — död, pina och förbannelse. Nu helt plötsligt är en kanske tio eller tjugo gånger större kolsatsning en försiktig introduktion. Man får väl ändå vara litet nyanserad och inte bara springa ifrån vad man sagt för några år sedan, för att nu komma med helt andra påståenden — det slår ju bara tillbaka mot er själva. Ni har ingen kontroll över kolintroduktionen i Sverige, påstår jag. Och därför kräver vi kontroll, importlicenser och annat, något som ni själva krävde så sent som i fjol. Här verkar marknadskrafterna, som Per Unckel pläderar för, och vi kommer kanske att få en introduktion av kol som vi inte alls vill ha, om vi inte slår till bromsarna och skaffar de kontrollmöjligheter och annat som behövs.
Fru talman! Det är mycket att replikera på. Först till Oswald Söderqvist: Beträffande kolet följer vi helt de riktlinjer som regeringen Fälldin lade fram våren 1981 och som riksdagen fattade beslut om — varken mer eller mindre. Att mana fram det som en mycket betydande kolsatsning är alltså helt felaktigt. Vi har sagt varken ja eller nej till importlicenser för kolet, utan vi vill avvakta den fortsatta beredningen i regeringskansliet på den här punkten. Därför är Oswald Söderqvists beskrivning av att vi har sagt nej till importlicenser felaktig. Jag har personligen skrivit en motion som förordar detta. Till Olof Johansson: Jag tror inte att centern kan förneka att man på något sätt uppenbarligen har ändrat uppfattning när det gäller behovet av fortsatta oljeminskningar inom landet. På något annat sätt går det nämligen inte att beskriva det nej som man sagt till vad regeringen föreslagit när det gäller att minska oljeanvändningen och finansiera en ökad satsning på inhemska energikällor. Regeringen föreslog en ökning av oljeavgiften för att klara stränga krav på en kolrening. Det gick ni inte med på, ni sade nej till den oljeavgiften. Ni sade i stället att de pengarna skulle tas från oljeersättningsfonden, den fond som finansierar satsningen och utbyggnaden av alternativa inhemska energikällor. Detta är ett bevis så klart som något på att ni valde oljan framför de inhemska energibränslena, trots att ni har sagt något helt annat. Till slut vill jag bara konstatera att Olof Johanssons senaste inlägg var glädjande. Han säger att centern står fast vid den 2-procentiga realprisökningen på energin. Det är ett alldeles utmärkt besked. Det innebär att ni ännu inte slutgiltigt har bestämt er för att säga nej till de energiskatter som regeringen nu har föreslagit. Det betyder bara att man utnyttjar en liten del av det utrymme som de kraftiga oljeprissänkningarna har inneburit.

Fru talman! Man känner sig som något av en inbrottstjuv i kyrkan när man ställer sig upp i en allmän energipolitisk debatt. Det gamla strävsamma gänget utbyter argument med småleenden och förefaller egentligen trivas bäst med varandra. Jag väljer den andra metoden och anhåller härmed om medlemskap i den energipolitiska klubben. Jag ämnar i fortsättningen delta i dessa debatter. Det kan, med hänsyn till mitt främlingskap, kanske vara motiverat att göra aningen av en programförklaring till vad jag anser vara centralt i 1980-talets energipolitik. Det har att göra med den debatt som fördes för en stund sedan mellan Lennart Pettersson och Per Unckel om vad som utgör verkligheten i energifrågorna. Man kanske enklast kunde formulera det så här: För oss moderater, och då särskilt mycket för mig, tillhör framtiden verklighetsbilden. Vi kan inte bortse från att god politik och god demokrati innebär att vi inte i dag får fatta politiska beslut som tar ifrån framtidens väljare i Sverige den handlingsfrihet som de är berättigade till i sina beslut för sin framtid. Detta är särskilt viktigt i energipolitiska frågor där planeringstiden är mycket lång. Man kani detta sammanhang fråga sig vad angriparna av moderaternas syn på folkomröstningens innebörd skulle ge för svar om man gjorde antagandet att den tekniska utvecklingen till en början tillät en säker förvaring av avfallet. Tekniken har förut skänkt människorna ganska underbara överraskningar, och det finns väl egentligen ingenting i vår samtid som talar för att inte det vore möjligt en gång till. Antag t.ex. vidare att alla dessa människor som strävar efter en tryggare värld skulle kunna åstadkomma en känsla av mindre dramatik och mindre laddning i kärnvapenfrågan. Och antag då att svenska väljare om ett tiotal år såg annorlunda på samtiden och på framtiden. Menar verkligen kritikerna av den moderata hållningen att det är bristande respekt för folkomröstningens resultat att begära en planering av energipolitiken som bevarar handlingskraften och handlingsfriheten så långt som möjligt in i framtiden? Så kommer jag till en andra programförklaring. Jag delar fullständigt Oswald Söderqvists uppfattning att energihushållningen är den mest omfattande och lättast tillgängliga energikällan för vårt land. Jag har sett en uppgift om att det i USA, det energiberusade landet, förekommer att 47 Ze av dess förbrukning av fossila bränslen kyls bort. Inte är förhållandena sådana i Sverige, men jag är alldeles övertygad om att det finns mycket att vinna i satsningar på hushållning som den främsta alternativa energikällan. Fru talman! Jag hade egentligen från början tänkt uppehålla mig vid de moderata reservationerna 6 och 10, den som vi delar med centern, och har alltså tagit väl rundlig tid på mig för min inledning. Reservation 6 berör främst den satsning på energistöd som kom till stånd genom regeringens ekonomisk-politiska proposition i höstas. Där föreslog regeringen tre olika stödformer till en kostnad om tillsammans 1,2 miljarder. Jag vill gärna gå igenom dem för att just påvisa grunden för vår inställning att mindre regleringar och mer marknad är vad som behövs. De förslag som lades fram i proposition 50 var, menar jag, helt omöjliga ur energipolitisk synpunkt. Vi är angelägna om att dessa förslag om möjligt undanröjs, och det har vi markerat i reservation 6. Tall hast: Förslaget rör stöd till fjärrvärmeanläggningar. Man ansåg att det ur sysselsättningssynpunkt skulle vara förmånligt att lämna stöd, så att investeringarna kom i gång i fjärrvärmeanläggningar. Utbyggnadstakten hade sjunkit under 1970-talets slut, och förklaringen till det är lätt att finna. Det höga ränteläget har sannerligen inte stöttat investeringsviljan. Osäkerheten i valet av energikällor för fjärrvärmeanläggningarna har inneburit för investeringsviljan hämmande faktorer. Men si — enligt klassisk socialdemokratisk tradition och med stark tro på centrala regleringar och central styrning föreslog regeringen och energiministern — och fick därtill accept av näringsutskottets socialdemokrater — att 300 miljoner skulle förbrukas under 1983. Under ett år, kort efter beslutet, skulle dessa pengar förbrukas till stöd för investeringar i fjärrvärmeanläggningar. Alltså: Bidrag, styrning och centraldirigering. Klassisk socialdemokratisk kolartro!

Fjärrvärmesystem skall, liksom alla andra energianläggningar, utbyggas och exploateras på sina egna meriter, i en riktig och normal planeringssituation, och inte tvingas fram med hjälp av vad jag vill kalla hysteriskt frampressade statliga stödformer. Samma kommentar kan f. ö. göras om det andra elementet i detta paket från 1982. I det energipolitiska huvudbeslutet från 1981 års riksdag hade förutsatts att utvecklingen av torvförbränning i landet skulle leda till en produktion av 1 TWh år 1985 och 6-11 TWh år 1990. Oljeersättningsdelegationen hade 1982 konstaterat, att utvecklingen inte alls motsvarade förväntningarna och de uppställda målen. Marknaden var inte beredd att ta emot den styrning som politikerna ville ge utvecklingen. I stället för att acceptera marknadens reaktion valde regeringen — och på nytt fick regeringen accept av den socialdemokratiska majoriteten i näringsutskottet — att försöka pressa fram en utveckling med hjälp av statliga stöd: 200 milj.kr. och 13 kr. ökning av avgift till oljeersättningsfonden. Allra värst är att regeringen i det här sammanhanget i höstas föreslog och sedermera fick accept för att anvisa 700 miljoner till en centralt förlagd upphandling av energianläggningar. Jag har, fru talman, läst propositionen om och om igen för att försöka förstå vad regeringen egentligen avsåg att förbruka detta väldiga belopp till, och jag saknar fortfarande möjlighet att förstå det. Propositionen lämnar ingen vägledning, och de förfrågningar jag har gjort för att försöka få klarhet har inte gjort mig visare. Som jag ser det var även detta ett försök att med hjälp av lockande subventioner och stöd överföra centrala beslut från kommuner och industri till staten, att betaga kommunerna, förbrukarna, hushållen och industrin, den rätt till planering och egna beslut som är självklar. Vi moderater tog avstånd då och gör det även nu. Per Unckel har tidigare vältaligt utvecklat vår syn på avvägningen mellan marknad och centralstyrning. Jag har på det här sättet indirekt faktiskt också kommenterat reservation 10, där vi tillsammans med centern markerar att den centrala styrningen inte får gå ut över den kommunala självbestämmanderätten.

Fru talman! För att undvika tidsöverdrag och liknande vill jag redan nu göra en kort replik till Nic Grönvall. Han riktade kritik mot de ekonomiskpolitiska åtgärder som regeringen i höstas föreslog för att stödja sysselsättningen. En viktig del — det har han rätt i — av de sysselsättningspolitiska stödåtgärderna var satsningen på energiinvesteringar. Jag beklagar den kamrerarinställning som Nic Grönvall visar till de satsningarna. De kostnader som stödet bokföringsmässigt innebar har på intet sätt sin motsvarighet i verkligheten. I verkligheten har folkhushållet blivit rikare genom det här stödet — vi har sysselsatt resurser, inkl. människor och företag, som annars inte skulle ha tagits i anspråk; folk skulle ha gått arbetslösa. Med dessa stödåtgärder har vi fått i gång en utveckling på energiområdet som har varit till fördel, inte bara från energipolitisk synpunkt utan också från ekonomisk, för det svenska samhället. Här har regeringen verkligen slagit två flugor i en smäll — utan någon egentlig samhällsekonomisk kostnad, som det kommer att visa sig, har man nu betydande energiinvesteringar på gång. Detta måste vara en riktig ekonomisk politik. Det är en politik som vi i varje fall från 1930-talet och framåt var ganska ense om. Det är tråkigt att moderaterna skilt ut sig på den punkten.
Fru talman! Kameralt eller inte, Lennart Pettersson — jag menar, och jag trodde att jag hade utvecklat det, att när man med konstlade medel pressar fram beslut om stora investeringar åstadkommer man inte ett positivt resultat från folkhushållets synpunkt, utan tvärtom. Beslut av den genomgripande art och av den storleksordning som dessa energipolitiska beslut i kommuner, i industrin och i staten var tarvar lång beslutsprocedur och god planering. Framför allt krävs att besluten vilar på sina egna ekonomiska lagars meriter. Det är först då de tillför folkhushållet en positiv ekonomi.

Fru talman! Låt mig först säga välkommen i gänget till Nic Grönvall. Jag hoppas att han med viss framgång skall använda den analysförmåga han besitter. Låt mig sedan ta upp två saker som Lennart Pettersson nämnde. Han beskyllde centern för att flytta medel från inhemska bränslen till kolet. Det måste kännas litet obehagligt för Lennart Pettersson att stå här i kammaren och lämna så uppenbart felaktiga uppgifter. Lennart Pettersson vet mycket väl att även om vi vill ta pengarna ur oljeersättningsfonden hade vi, om våra förslag till beslut antagits, haft en mycket god täckning för detta, utan att vi på något sätt stört medelstilldelningen till inhemska bränslen. Vi ansåg att den verksamhet som upphandlingsdelegationen skall bedriva hade en ärlig chans att fylla en meningsfull uppgift, om den inordnades under oljeersättningsfonden. Detta har vi klart uttalat. På båda dessa punkter har Lennart Pettersson gjort sig skyldig till att ha lämnat direkt felaktiga uppgifter. Som Lennart Pettersson inledde sitt anförande med, finns det hela 45 reservationer till näringsutskottets betänkande nr 33. Centern är med på 22 av dem. De flesta av dessa är vi ensamma om. Vilken är då skiljelinjen? Självfallet finns den gamla skiljelinjen kvar från folkomröstningen. Men det finns också en annan som inte är lika omtalad och kanske inte lika tydlig för alla. Den skiljelinjen innebär att centern står för den framåtsyftande och progressiva energipolitiken. Här står vi emot socialdemokrater och moderater, som i sina beslut visar en total brist på framtidsvyer och en ganska besvärande bundenhet till vad som har varit. Jag kan belysa detta med exempel på hur en del av våra motioner har behandlats. När vi under ett antal år har talat om vikten av kostnadsanpassade eltaxor har vi alltid fått höra att frågan är för tidigt väckt. Den frågan kan vi här i riksdagen inte uttala oss om. T år avslår man motsvarande motion med konstaterandet att detta nu är på väg att införas. Vattenfall har beslutat införa sådana taxor. Därför finns det ingen anledning att bifalla motionen. När vi 1981 talade om att vi med hjälp av värmepumpar kunde ersätta mellan 4 och 5 miljoner kubikmeter olja, var det ingen som trodde på det. Det var inte en fråga där riksdagen kunde uttala att det var viktigt att detta prioriterades. I dag sammanfaller industrins prognoser med vad vi sade då. I dag står Lennart Pettersson och talar om att värmepumparna kommer med stormsteg. Det finns inga framtidsvyer eller konstruktiva framtidsbedömningar i den politik som socialdemokrater och moderater företräder. Nu övergår jag till att tala om vår reservation 8. Den gäller solenergi. I dag befinner vi oss i denna fråga i det läge som vi befann oss i 1981 när vi talade om värmepumpar och kostnadsanpassade taxor och liknande. Självfallet säger socialdemokrater och moderater på samma sätt nu: Detta är inget som vi kan lägga oss i. Självfallet kan det vara bra om det går bra, men det är inte en fråga där riksdagen bör ta initiativ. Vi har i vår reservation och vår motion försökt visa hur viktigt det är att tänka i två steg och inte bara för morgondagen. Solenergin har en framtida konkurrenskraft, men den måste få chansen att konkurrera på lika villkor, konkurrera som en basproduktion med hänsyn till alternativens totala kostnad. Därför är det så viktigt att vi ger solen och värmepumparna — och över huvud taget energihushållningen — en första chans och avvaktar med kolinvesteringarna. De får bli den påfyllning som sedan nödvändigtvis kan behövas. Det finns otroligt många investeringar på de områden som jag pekat på, så ur sysselsättningssynpunkt finns det inte motiv att driva på kolsatsningarna. Jag yrkar bifall till reservation 8. Jag skall något kommentera reservation 9, samtidigt som jag yrkar bifall till den. Där poängterar vi starkt att riksdagen bör slå fast att utnyttjandet av solenergi, inhemska bränslen och tillvaratagande av spillvärme samt energihushållning skall prioriteras före kolanvändning. Detta vill inte majoriteten ställa upp på. Sedan några ord med anledning av reservation 10 om styrning av kommunerna. Av många av de förslag som den socialdemokratiska regeringen lagt fram framgår ganska tydligt en vilja till central planering och central styrning. Detta kommer att förhindra många viktiga och nyttiga lokala initiativ. Vi kommer på detta sätt att gå miste om en hel del av de speciella möjligheter som finns ute i kommunerna. I samband med behandlingen av frågan om energiverket ville vi ha inskrivet att energiverkets agerande gentemot kommunerna självfallet inte skulle få innebära en styrning av kommunerna. Då ville socialdemokraterna inte längre vara med, utan vi fick avge en egen reservation. Här har vi i klartext ett bevis på att socialdemokraterna vill centralstyra och vill ha central planering. I reservation 12 tar vi upp kostnaderna för försenad idrifttagning av kärnreaktorer. Det gäller då Forsmark 3. Vi pläderar för ett något annorlunda beräkningssätt. Vi säger bl.a. att detta med gasturbiner inte bör vara ersättningsberättigat. Vattenfall har yttrat sig över detta.

Mig veterligt var inte ens under de allra kallaste vinterdagarna i december 1981 och januari 1982 all kondenskraft utnyttjad i södra Sverige. I klartext alltså: Det är inte bristen på kärnkraft och oljekondens som gör att man då och då måste ta till gasturbiner, utan det är helt enkelt därför att gasturbiner är så mycket snabbare att reglera. Därför finns det kortvariga belastningstoppar som bör täckas på detta sätt. Man hävdar från majoritetens sida att vi här går emot tidigare riktlinjer och uppgörelser. Jag vill då framhålla att ett av våra tyngsta argument är att om Ringhals 3 och 4 inte hade haft de problem som de har, skulle det sannolikt inte ha funnits någon ersättning att utbetala. Det har ju aldrig varit meningen att skattebetalarna indirekt skall betala för problem med tidigare uppstartade kärnkraftsreaktorer, problem som inte alls har med den försenade idrifttagningen att göra. Vad det gäller ränteberäkningarna har vi i första hand tryckt på vikten av att de verkligen räknas med i den totala uppgörelsen. För att få det klarlagt menar vi att vi har ytterligt goda motiv för att skjuta på medelsanvisningen tills vi får klarhet i hela uppgörelsen. Jag yrkar bifall till reservation 12. Låt mig också säga ett par ord om kärnvärmereaktorerna. Det är ändå så att riksdagsmajoriteten i fjol med det beslut som då fattades öppnade dörren på glänt för Secure. Detta har vi reagerat mycket hårt emot. Därför blev vi mycket glada när energiministern så konkret, så klart här deklarerade regeringens inställning till Secure, nämligen ”att någon Securereaktor inte ingår i det svenska kärnkraftsprogrammet och inte kan förekomma i någon form i framtiden, såsom riksdagen har fattat beslutet efter folkomröstningen. Linje 2:s alternativ i folkomröstningen, som den nu sittande regeringen arbetar för att fullfölja, innefattar icke någon Securereaktor”. Det är helt riktigt att det första beslutet, som riksdagen fattade efter folkomröstningen, gav detta resultat. Där fanns inte Secure med. Men det beslut som fattades som nr 2 våren 1982 har gett en öppning för Secure. Vad vi egentligen trycker på, Lennart Pettersson, det är att den riksdag, vars största parti, med nästan egen majoritet, representerar regeringen, skall ställa sig bakom regeringsuttalandet. Det är det vi klämmer på. Vi finner det angeläget att riksdagen nu klart ansluter sig till vad statsrådet Dahl uttalade i denna fråga i nyss nämnda interpellationsdebatt. Det är detta vi tycker är en rimlig åtgärd för en riksdag där ändå ett så stort antal ledamöter hör till regeringspartiet. Jag yrkar följaktligen bifall till reservation 14. De små vattenkraftverken har genom de bestämmelser som kom till i samband med överflyttningen av stödet till oljeersättningsfonden blivit i viss mån missgynnade. Det finns alltså klara motiv för att förbättra detta stöd, att höja låneprocenten från 50 till 75 970, att vara generös mot de allra minsta vattenkraftverken. Det föreslår vi i reservation 25, som jag härmed yrkar bifall till. Det finns ett yrkande från folkpartiet angående förstärkning av de lokala elnäten. Vi har i reservation 26 pekat på att man här faktiskt kan spara kostnaderna, om man medvetet hushållar med tillgänglig eleffekt. Då går det att nå en betydligt större oljeersättning — det är vi alla överens om — utan att behöva göra kostnadskrävande utbyggander av de lokala elnäten. En del utbyggnad måste göras, men man kan med effektiv hushållning faktiskt nå mycket imponerande resultat. Det måste ur alla synpunkter vara det bästa sättet. Därmed yrkar jag bifall till reservation 26. Reservation 28 behandlar frågan hur vi bäst skall bruka den tillgängliga elkapaciteten. På den här punkten demonstrerar socialdemokraterna på ett utomordentligt sätt hur litet de har förstått av den nödvändiga utvecklingen. Det gäller bl.a. frågan om kostnadsanpassade taxor som är nödvändiga för en rätt hushållning. Detta pratar vi om nu för fjärde året i följd. Socialdemokraterna konstaterar att nu är utvecklingen där och att det inte längre finns någon anledning till initiativ. Jag tror ändå att det hade varit bra om man, som vi föreslår, klart hade deklarerat att man är medveten om vad verkligheten kräver. Att riksdagen har den kunskapen måste vara en merit. Därför yrkar jag bifall till reservation 28. Vad gäller kolimporten går vi emot importlicenser. Vi menar att det enda rationella och vettiga sättet att begränsa kolimporten är att verkligen prioritera de bättre alternativen. Även om vi redan 1981 i energipropositionen framhävde värmepumpsteknikens möjligheter, även om vi redan då i motioner sade att det finns möjlighet att spara 4-5 miljoner m? olja, finns detta inte inlagt i energibalansen. Det måste vi vara medvetna om. Jag noterar med tacksamhet att socialdemokraterna förstår detta i dag. Men då måste givetvis värmepumpstekniken beredas utrymme, och vad är mera logiskt än att ta det från kolet. 4-6 miljoner ton kol täcks i stort sett upp av bara värmepumpar, om vi helhjärtat går in för det. Jag yrkar bifall till reservation 30. I konsekvens med vårt resonemang om kol yrkar vi också avslag på förslaget om en kolhamn i Landskrona. Vi menar att man inte får binda stora kapital i hamnanläggningar för kol som troligen inte behövs. Jag yrkar bifall till reservation 32. För inhemska bränslen, som reservation 33 handlar om, har vi i dag problem att hitta marknader. Vi har en överproduktion flisberg som väntar på kunder. Det är ytterligt viktigt för en framtidsriktig energianvändning att vi snabbt löser dessa problem. Jag tror att orsaken till att problemet har uppstått är en överdriven rädsla för att vi skall elda upp industriråvaran. Det har visat sig gå mycket bra att förena industri och energiintressen. Skogsindustrin har ställt upp på ett förnämligt sätt. Vi menar att det är nödvändigt att vi ger eldningsanläggningar för skogsbränsle samma bidrags möjligheter som eldningsanläggningar för torv. Jag yrkar bifall till reservation 33. Vi har en litet udda reservation som gäller vyrmetan — ett sätt att med hjälp av miljarder bakterier omvandla torven till en ren och lättanvänd gas. Vad den här metoden i det långa loppet egentligen rymmer kan väl ingen med säkerhet uttala sig om i dag, men det finns två aspekter som gör att man borde prioritera den. Dels är det miljöaspekten. På detta sätt kan man bevara natur och miljö och ändå utvinna värdefull energi utan förbränningsproblem. Dels kan denna teknik vara otroligt intressant i utvecklingsländerna. Med det ansvar som vi har när det gäller biståndspolitiken vore det välbetänkt att försöka få till stånd projekt i u-länderna. Utskottet ifrågasätter det. Jag tycker det är beklämmande. Vi vet att dessa metoder i annan tillämpning har fungerat mycket väl i icke-industriella länder. Jag yrkar bifall till reservation 36. Så till fjärrvärmen. Här finns ytterligare ett av de mycket beklagliga bevisen på brist på framtidsvyer. Vi har gång efter annan pläderat för att fjärrvärmeanläggningar måste bli flexibla, de måste bli anläggningar som verkligen rymmer framtidsmöjligheterna. Det får inte bli de låsningar som Nic Grönvall var rädd för. De måste passa in i det system med varierande priser och varierande tillgång på energi som framtiden kommer att innebära. Då är möjligheten till låga drifttemperaturer av helt avgörande betydelse. Vi är inte för styrningar, men vi tycker att när man lämnar bidrag har man rätt att ställa vissa villkor. Det är mycket beklagligt att majoriteten inte har ställt upp på våra motioner och biträder vår reservation 40, som jag med detta yrkar bifall till. Att man verkligen följer de intentioner som vi redovisar i reservationen är av grundläggande betydelse för att fjärrvärmesatsningen skall bli den goda satsning som jag tror att vi alla vill göra den till.
Fru talman! Jag tycker att Ivar Franzén skulle samla ihop de reservationer som centern har skrivit i utskottet och titta på dem litet översiktligt. Då skall han finna att en reservation som han har skrivit när det gäller behovet av att kommunerna själva skall få sköta sin energipolitik inte särskilt väl stämmer överens med andra reservationer, exempelvis att man skall ställa speciella krav för att fjärrvärmestödet skall utgå utöver de krav som regeringen har föreslagit. Likaså vill ni ha förbud för kommunerna mot hetvattenanläggningar. Det är också, vad man än säger i sakfrågan, ett intrång i kommunernas självbestämmanderätt. På område efter område finner jag att den decentralistiska politik gentemot kommunerna som centern gärna skroderar med inte har sin motsvarighet i verkligheten. Snarare företräder man vid sidan av vpk den mest centralistiska linjen. Jag tror det är angeläget att det noteras till protokollet. Ivar Franzén återkom till kolsatsningarna. Det är återigen fråga om en begränsad kolintroduktion, som helt följer de riktlinjer som regeringen Fälldin förelade riksdagen och som riksdagen fattade beslut om, varken mer eller mindre — möjligen något mindre. Dessutom skall de allra strängaste miljökrav iakttas. Till slut vill jag påpeka att ni inte kan komma ifrån det faktum att när vi i riksdagen skulle finansiera miljösatsningar beträffande kolreningen föreslog regeringen en smärre avgift på oljan. Ni föreslog att den avgiften inte skulle utgå utan att man i stället skulle ta medel ur oljeersättningsfonden, den fond som mer än andra finansierar de alternativa inhemska energislagen. Det är enligt min uppfattning oerhört uppseendeväckande med tanke på de stora ord med vilka man alltid talar från centerns sida när det gäller satsningar och åter satsningar på de alternativa energislagen. Likadant var det med energiupphandlingsdelegationen. Jag vet inte vad det blir i slutomgången, men centern är tydligen beredd att också säga nej till regeringens förslag beträffande vissa återtagningar av de oljeprissänkningar som har skett under det senaste halvåret. Centerns linje här skulle också vara till skada för de alternativa energikällorna.
Fru talman! När man lyssnar på Ivar Franzén får man den uppfattningen att han försöker sätta sig på två stolar samtidigt. Ivar Franzén sade att centern inte är för styrningar i energipolitiken. Men i samma andetag försvarar han reservation 26, som gäller förstärkning av de lokala elnäten. I den reservationen konstateras: ”för att dessa investeringar skall undvikas bör konvertering till enbart elvärme tillåtas bara i undantagsfall.” Vad är detta, Ivar Franzén, annat än ökade regleringar på energipolitikens område? Man kan inte både ta avstånd från dessa regleringar och slå vakt om dem. Vi har från folkpartiets sida hävdat att det för att man skall kunna ge medborgarna någorlunda god valfrihet när det gäller olika energiformer behöver göras en förstärkning av de lokala elnäten. Jag tycker att centerns reservation 26 rimmar illa med en valfrihet på energipolitikens område.
Fru talman! Från centerns sida ser vi inte så kortsiktigt på valmöjligheten att vi enbart tar hänsyn till det ögonblick när man beslutar om att övergå till ett visst energislag. Jag tror att vi ger svenska folket den största valfriheten, om vi försöker att tala om sanningen. Och sanningen är den att användning enbart av el kommer att skapa en bindning, en begränsning av valfriheten, som många elabonnenter redan i dag känner sig illa berörda av. Jag menar att vi bör bygga de råd och anvisningar och de bestämmelser som är nödvändiga för det stöd som vi ger ut på en öppenhet och en ärlighet inför vad framtiden innebär, så långt vi kan bedöma den. Det skapar ansvarskänsla och bevarar handlingsfriheten i framtiden i stället för att, som nu skett, skapa en negativ låsning till enbart elvärme och ett fjärrvärmenät för miljarder kronor, vilket inte ens i dag fyller rimliga krav och ännu mindre motsvarar morgondagens krav. Jag tror inte att en enda väljare som blir upplyst om detta tycker att det är något fel i att få veta sanningen om hur framtiden kan komma att te sig. Det bör också visas en ärlighet när det gäller beviljandet av subventionerade pengar, så att både den enskilde och nationen kan bevara handlingsfriheten. Lennart Petersson: Vi har i och för sig hävdat, i samband med energipropositionen att hetvattentunneln är en fråga för kommunerna.

Också i upphandlingsdelegationen ville vi slussa pengarna den vägen. Men vi är tyvärr inte i majoritet, och därför har det fattats en del beslut som gör att en del resurser har plockats bort. Så enkelt kan detta förklaras. Det är ofint att, som Lennart Petersson gör, försöka ge sken av att centern inte till alla delar skulle främja en inhemsk, miljövänlig energisatsning.

Fru talman! Jag kommer i mitt inlägg i huvudsak att uppehålla mig vid energihushållning, energipolitiska åtgärder inom Stockholms län och statens vattenfallsverks organisation och roll i energipolitiken, allt i anslutning till våra motioner. Jag kommer därmed även att något kommentera reservationerna 5, 22, 23, 26, 37 och 38. Vi förde för några veckor sedan här i debatten en debatt om energihushållning avseende byggnader, och en del av det som då anfördes kommer jag måhända att upprepa nu. En effektiv och långt driven hushållning med energi är nödvändig för att Sverige skall kunna avveckla kärnkraften och kraftigt minska beroendet av koloch oljeimport. Detta är alla överens om. Men dels — och det är en förstahandsfråga — gäller det att åstadkomma en effektiv energianvändning, dvs. att se till att motorer och eldrivna maskiner och anläggningar av olika slag systematiskt förnyas på ett sådant sätt att energisnåla anläggningar prioriteras. Dels måste hela vårt byggnadsbestånd systematiskt och medvetet ges en energisnål karaktär. Det är en framtidsinvestering som ger utdelning i form av många tusental arbeten både på byggnadssidan och inom industrin. Dels behövs det slutligen medel för att styra energianvändningen så, att inte högvärdig energi i massomfattning förbrukas för ändamål som kan tillgodoses med lågvärdig energi. Det finns många och starka intressenter då det gäller tillförsel av energi. Användningen av energi blir ofta en sekundär fråga. På det området finns det inte lika starka påtryckarorganisationer. Men ur samhällets synpunkt är det inte likgiltigt. Det finns ingen anledning att ge efter för de krafter vilkas huvudintresse är att oavbrutet höja nivån för energianvändningen. Det gäller som en allmän regel. Både inom industrin och i övrigsektorn, hushållen, används i stor utsträckning eldrivna apparater och maskiner. Vanligen är de konstruerade från helt andra utgångspunkter än att vara energisnåla. Genom att systematiskt prioritera energisnål utrustning vid förnyelse av apparaterna och maskinerna i fråga finns det omfattande energivinster att göra. Sammantaget inom industri och övrigsektor rör det sig om möjligheter att spara energi av mycket stor omfattning — i storleksordningen hela effekten av två kärnkraftverk. Den hittillsvarande effekten av energisparande i befintlig bebyggelse är helt otillräcklig. Tillgängliga uppgifter visar på en ökande eftersläpning i förhållande till det uppsatta sparmålet. Det behövs alltså kraftigare styrmedel för att åstadkomma den minskning av energianvändningen inom området på ca 48 TWh som förutsatts och som budgetpropositionen också talar om. Det är gott och väl att de regler som gäller för kommunernas ansvar och befogenheter inom det här området kommer att ses över. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Det otillräckliga resultatet hittills tyder på att kraftigare styrmedel är helt nödvändiga. Om inte sådana sätts in blir energisparmålet för bebyggelsen i stort sett bara önsketänkande. En god hushållning med energin innebär också att inte använda högvärdigare energi än ändamålet kräver. Den omfattande konverteringen till elvärme innebär brott mot den regeln för god hushållning med elenergi. Om vi i enlighet med vissa planer eller prognoser bygger ut elvärmen i skilda former till att omfatta bortåt 30 TWh, är det ett omfattande slöseri med högvärdig energi. Den omfattande utbyggnaden av elvärmen innebär också att vi med tusen trådar bokstavligen knyter oss fast vid en mycket hög elkonsumtion och därmed gör det mycket svårare att avveckla kärnkraften. Fru talman! Under folkomröstningen talades det mycket om att förhindra direktverkande el för uppvärmning. I praktiken är det snarare tvärtom — direktverkande elvärme stimuleras. I sak innebär det utan tvivel att avvecklingen försvåras. Den elanvändning som direkt i bebyggelsen kan tillåtas för uppvärmning bör uteslutande vara den som går åt för att tillvarata lågtemperaturvärme genom värmepumpar. Direktverkande elvärme i tillkommande bebyggelse bör inte alls tillåtas. En plan måste utarbetas för hur den uppvärmning som nu sker med el skall ersättas av bränslen eller andra energikällor. För att energianvändningen skall kunna styras in i sådana banor att det blir till fördel för hela samhället behövs en lagstiftning om energihushållning, såsom vpk har krävt under flera år. En energianvändning med regler och normer enligt en samhällsplan är nödvändig. För att detta skall kunna bli verklighet behövs också ett samhälleligt inflytande över energisparandet. Låt mig här erinra om den utomordentligt intressanta artikel som tidningen Vi hade för ett par veckor sedan. Där visades — med all reservation för tillförlitligheten när det gäller alla uppgifter — på ett utmärkt sätt vilka mycket stora möjligheter som finns på det här området då det gäller att spara energi. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 om en energihushållningslag och till reservation 26 angående elvärmen. I årets budgetproposition, bil. 14, industridepartementet, upptar behandlingen av statens vattenfallsverk nära 30 sidor. Det säger något om den ställning som detta statliga verk intar. Det är länge sedan Vattenfall övergick från att syssla enbart med de energifrågor, som själva namnet på verket antyder, till att delta i snart sagt alla aktiviteter på detta område. Vattenfall är inblandat i nästan alla större beslut, överväganden och planeringsåtgärder inom energiområdet som det moderna svenska industrisamhället står inför. Det har gett verket en unik maktposition och ett oerhört stort inflytande inom denna viktiga sektor. Det är ingen överdrift att påstå att Vattenfall istor utsträckning har bestämt huvudinriktningen av Sveriges energipolitik under de senaste 50 åren och t.o.m. tidigare, givetvis med regeringarnas goda minne. I kraft av sina resurser och sina möjligheter att ställa både riksdag och regeringar inför fullbordade fakta, när det gällt projekteringar, energiprognoser och planerad utbyggnad av distributionssystem, har Vattenfall kunnat göra självuppfyllande profetior. Två exempel kan belysa detta påstående. Under 1950-talet var många stora kommuner i Sverige inställda på att starta egen elproduktion i samband med den övergång till centrala värmeanläggningar i stället för fastighetseller kvarterspannor som då förestod. Det var den första stora fjärrvärmeutbyggnaden i Sverige, och man insåg redan vid den här tiden vilka möjligheter till kraftvärme som härigenom öppnade sig. Vattenfall såg tydligen detta som ett hot mot sin egen monopolställning som distributör men också som producent av elkraft i Sverige. Man hade just startat den stora exploateringen av de stora älvarna och ville ordna avsättning för denna stora energiproduktion som i det läget långt ifrån var behövlig i Sverige. Följaktligen gick Vattenfall ut och erbjöd berörda kommuner förmånliga långtidskontrakt på billig elkraft och stoppade på det sättet effektivt så gott som all utbyggnad av kommunal kraftvärme under 25 år. Motsvarande åtgärder vidtogs också mot all mottrycksbaserad elproduktion inom industrin. När utbyggnaden av kärnkraft blev aktuell i Sverige i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet såg Vattenfall på nytt vilka möjligheter till att vidmakthålla och stärka verkets ställning som denna nya energikälla erbjöd. Man satsade hämningslöst på en ny våg av utbyggnad inom elproduktionssektorn, denna gång med kärnkraft i stället för vattenkraft som bas. Otroligt överdrivna elförbrukningsprognoser, framtagna av centrala driftsledningen , användes som argument mot myndigheter och allmänhet för att motivera den stora satsning på kärnkraft som Vattenfall önskade driva fram. Man var mycket framgångsrik. Utan allvarligare tankar på säkerhetsfrågor och ännu mindre på avfallshantering var Vattenfall med om, i många fall som förste pådrivare, att planera en stor kärnkraftsutbyggnad i Sverige — i början av 1970-talet med storvulna visioner om 24 kärnkraftverk längs de svenska kusterna. De stora inkomsterna från vattenkraftsutbyggnaden kunde använ das inom verket i denna nya stora satsning. Man deltog aktivt i propagandan för ökad energiförbrukning och kärnkraftsutbyggnad. Jag har velat ge denna bakgrund till vår partimotion om en översyn av Vattenfalls verksamhet. Nu är Vattenfall involverat i oljeprospektering och oljeutvinning, kommunal värmeplanering och värmepumpsinstallation samt utvinning av alternativa energikällor av andra slag. Fru talman! I detta sammanhang vill jag ställa en fråga till energiministern. Jag gör det med anledning av vad som nyligen hänt då det gäller Vaxholms Energi AB och Vattenfalls agerande. Man har nämligen hjälpt privata ägare att manövrera ut stat och kommun och medverkat till att sälja ut aktierna i det lokala eldistributionsföretaget på den fria marknaden. I det nummer av tidningen Statsanställd, 1983:17, som vi fick i går, illustreras hur Vattenfalls representanter medverkar till att samhället förlorar kontrollen över eldistribution och fjärrvärme i våra kommuner. Vaxholms Energi AB kommer därigenom troligen att som första företag inom den offentliga sektorn introduceras på småföretagsbörsen . Enligt planerna skall de aktier som ges ut få köpas bara av privatpersoner och företag, inte av kommun och stat. Min fråga, som jag verkligen hoppas få ett svar på, lyder: Anser energiministern att denna affär, och liknande affärer, är förenliga med de principer enligt vilka Vattenfalls representanter bör agera eller kommunal eldistributionsverksamhet bör bedrivas? Vpk ifrågasätter om ett så stort konglomerat inom energiområdet, som statens vattenfallsverk utgör, ger den klaraste överblicken och den största effektiviteten. Det är i varje fall klart att det fortfarande, precis som under tidigare decennier, ger Vattenfall unika möjligheter att påverka och styra utvecklingen inom energiområdet på ett sätt som inte är förenligt med hela samhällets intresse. En uppdelning av verksamheten med en nedtrappning av Vattenfalls roll i energiplanering och energiproduktion är, enligt vår åsikt, önskvärd. Det är inte säkert att ett enda stort verk kan åstadkomma de bästa resultaten och de billigaste lösningarna av Sveriges energiproblem. Det är mot denna bakgrund som vpk nu föreslår att riksdagen hos regeringen hemställer om en undersökning och en översyn av statens vattenfallsverks organisation och uppgifter och dess rolli svensk energipolitik. Vi ställer detta yrkande även mot bakgrund av de uppgifter som det nya energiverket kommer att få. Jag yrkar bifall till reservation 22. På grund av ett förbiseende vid utskottsbehandlingen har vi i utskottet inte biträtt reservation 23, som går ut på avslag på förslaget om en utbyggnad av Fatsjöprojektet. Reservationens syfte överensstämmer helt med vpk:s tidigare agerande, och vi kommer därför att vid omröstningen biträda reservationen till vilken jag därför yrkar bifall. I vpk-motion nr 1117 har vi tagit upp speciella problem som gäller Stockholmsområdets energiförsörjning. Stockholmsregionen är till mycket stor del beroende av olja och kärnkraft för sin energiförsörjning. Regionen kan drabbas hårt av störningar när det gäller kärnkraften och oljeleveranserna. Det behövs ett samlat grepp över regionens energifrågor och en energistrategi som bygger på mångsidighet beträffande energiråvaror, användande av inhemska energikällor i så stor utsträckning som möjligt, minskning av oljeberoendet och avveckling av kärnkraften. Oljeoch kärnkraftsberoendet måste brytas senast under 1980-talet. En kraftfull satsning på utveckling av nya energikällor och ny energiteknik krävs för att det skall bli möjligt att så småningom övergå till inhemska, förnybara energikällor. Detta innebär naturligtvis forskning, utveckling och tillverkning av solfångare, värmepumpar, fjärrvärmesystem, nya effektiva pannor, avancerad isoleringsteknik m.m. Det s.k. energikombinatet i Nynäshamn bygger på sådan modern, avancerad energiteknik, vilket är positivt för industriutvecklingen i regionen. Enligt planerna skulle huvudprodukten bli metanol, som är ett miljövänligt bränsle som i viss utsträckning kan ersätta bensin och diesel. Dessutom produceras gas och hetvatten. För att bygga kombinatet, vilket bör ske under 1980-talet, krävs en stor arbetsinsats, uppskattningsvis 2500 människor under uppbyggnadstiden. Därefter kan 500 personer få jobb med att driva anläggningen. Fru talman! Den föreslagna anläggningen är det mest intressanta och ekonomiska alternativet, som verksamt kan bidra till Storstockholms energiförsörjning. Man bör på detta sätt även kunna tillgodose det av oljeersättningsdelegationen beräknade behovet av syntetiskt drivmedel fram till början av 1990-talet. I vpk-motionen tar vi även upp frågan om den betydelse som import av naturgas från Sovjet, Norge eller kontinenten kan få för uppvärmning, som hushållsgas, i industrin m.m. då det gäller bidrag för att minska oljeberoendet. Av avgörande betydelse blir emellertid, som jag förut sagt, ökade insatser på en aktiv energihushållning. Jag yrkar bifall till reservationerna 37 och 38 angående energikombinat och åtgärder på energiområdet i Stockholms län.

Fru talman! Tore Claeson har ställt en fråga till mig, som jag naturligtvis enligt god parlamentarisk sed skall svara på. I anslutning till det tänkte jag göra ett par kommentarer, närmast av upplysningskaraktär, till några andra frågor som också har kommit upp i debatten. Däremot känner jag inget behov av att göra någon stor genomgång av energipolitiken. Regeringens och socialdemokratins energipolitik har på ett utomordentligt sätt företrätts av utskottets talesman Lennart Pettersson. Den första kommentar jag skulle vilja göra ansluter till den diskussion vi har haft om hur principerna och riktlinjerna för energipolitiken förhåller sig till verkligheten. Jag tycker för min del att det är litet förvånande att man konstruerar skillnader eller motsättningar dem emellan. En god politik, som vi försöker föra, utgår från de riktlinjer som riksdagen har lagt fast efter folkomröstningen, och dem håller vi orubbligt fast vid. När det gäller det praktiska genomförandet, lär vi oss successivt av erfarenheten. Det innebär att ibland behöver man ta ett steg i en litet annan riktning. På vissa områden går det fortare än vad vi har förutsagt. Det gör det t.ex. glädjande nog när det gäller värmepumpar. På andra områden möter vi problem som vi måste lösa. I den redovisning av alternativa drivmedel som vi har lämnat i budgetpropositionen har vi tagit fasta på de synpunkter som har förts fram av ansvariga myndigheter och forskare och rättat politiken därefter. Detta skall på intet sätt ses som uttryck för minskat intresse för alternativa drivmedel, utan tvärtom som tecken på vårt intresse att driva den frågan på ett sätt som snabbast möjligt leder till resultat. Då måste vi helt enkelt lära oss, få ny kunskap. Ett par frågor till förtjänar en kommentar. Jag är litet förvånad över att folkpartiet, nu med anslutning av vpk, fortfarande anser det nödvändigt att göra en speciell markering om Fatsjö, efter den frågedebatt jag hade med Kerstin Ekman här i kammaren för några veckor sedan. Jag redovisade ju då mycket tydligt att regeringen inte kommer att fatta beslut i kontroversiella utbyggnadsärenden förrän vattenkraftsberedningen är färdig med sitt förslag och att det dessutom inte kommer att vara praktiskt möjligt när det gäller Fatsjöprojektet. Att regeringen har föreslagit att medel anvisas innebär alltså bara att vi vill ha medel tillgängliga, eftersom projektet, om beslutet fattas, bör kunna komma i gång snabbt av sysselsättningsskäl. Det beskedet att ett beslut i anslagsfrågan inte på något sätt föregriper tillåtlighetsprövningen och regeringens ställningstagande och att regeringen kommer att avvakta vattenkraftsberedningens arbete har alltså lämnats här tidigare. Med anledning av Olof Johanssons kommentarer om nämnden för använt kärnbränsle, återlånefrågorna och andra problem inom detta område vill jag säga att regeringen granskar dessa frågor, bl.a. i samband med det arbete rörande atomlagstiftning och annan lagstiftning som vi nu håller på med. Vi skall återkomma till dessa frågor efter en noggrann genomgång av situationen. Så till Tore Claesons fråga. Jag vill börja med att säga att jag hoppas att vi är överens om att vi skall ha ett dominerande samhällsinflytande på kraftproduktionen i landet. För min del är det självklart att det inflytandet skall utövas av dels Vattenfall, dels kommunerna. Jag har vid olika tillfällen gett uttryck för den ståndpunkten att Vattenfall och kommunerna bör ha ett nära och förtroendefullt samarbete. Jag hoppas att Tore Claesons inlägg nu om Vattenfall inte skall tolkas som att han vill ha ett minskat samhällsinflytande. Mot bakgrund av att jag vill ha ett starkt samhällsinflytande och ett nära och förtroendefullt samarbete mellan vattenfallsverket och kommunerna ser jag naturligtvis med visst bekymmer på vad som har hänt i Vaxholm. Det finns även på andra håll anledning att känna oro för hur kommunerna skall kunna hävda sig gentemot olika intressenter, också privata sådana. Med anledning av vad som här har hänt har jag tagit initiativ till en systematisk genomgång av läget på detta område. Denna genomgång, som vi nu håller på med, kommer att ge underlag för ett ställningstagande till hur vi fortsättningsvis bör agera. Men grundläggande är alltså att vi vill ha ett starkt samhällsinflytande och ett gott samarbete mellan vattenfallsverket och kommunerna. En sista kommentar: Jag vill för säkerhets skull säga att det i fråga om Secure går en fullständigt klar linje från det uttalande som före folkomröstningen gjordes av linje 2 till de beslut som riksdagen har fattat och nu föreslås fatta och det uttalande som jag har gjort här i riksdagen. Secure ingår inte i det svenska kärnkraftsprogrammet. Men det är också viktigt att det görs klart att det inte innebär att vi förbjuder företagen att syssla med teknologi. Om det blir aktuellt med export, kommer den frågan att behandlas på samma sätt som andra frågor som rör kärnkraftsteknologi, med beaktande av de riktlinjer som gäller för export av sådan teknologi.

Fru talman! Jag noterar att energiministern i många stycken delar vår uppfattning att utvecklingen när det gäller värmepumpar har varit positiv. Det är det som vi konstaterar i vår motion 1104 och vår reservation 41, men vi vill driva på utvecklingen på det sätt som vi har angett i motionen. Energiministern tog också upp frågan om Fatsjöprojektet, som jag behandlade i mitt anförande. Jag har redovisat den oro som vi ifrån folkpartiets sida hyser när det gäller Fatsjöprojektet och redogjort för våra skäl för att detta projekt inte skall komma till stånd. Vi blev givetvis ännu mer oroade när vi hade tagit del av propositionen. Där anvisas medel för att sätta i gång detta jobb. Mot den bakgrunden har man verkligen, energiministern, anledning att hysa oro, om man har en annan uppfattning än den som regeringen hittills har gett till känna. Det pågår en utredning på detta område, och låt oss avvakta den. Jag konstaterar bara att regeringen har en hög beredskap i denna fråga, pengarna är avdelade, och det är bara att sätta spaden och grävskopan i jorden och köra i gång projektet. Vi har reagerat eftersom vi har motsatt uppfattning när det gäller om detta projekt skall komma till stånd eller inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för det mycket klara och utförliga besked som gavs beträffande Vaxholmsfallet.

Jag tror inte att energiministern allvarligt menar att vänsterpartiet kommunisterna skulle vara motståndare till ett ökat samhällsinflytande på detta område då det gäller eldistributionen och vårt lands energiförsörjning. Tvärtom har vi under en lång följd av år förespråkat ett ökat samhällsinflytande. Vi har föreslagit en rad konkreta åtgärder på olika områden då det gäller energipolitiken och angett hur vi skulle vilja ha ett sådant ökat samhällsinflytande. Vi är alltså helt överens på denna punkt. Jag skall inte säga mycket mer. Jag är helt nöjd med det svar som energiministern har gett. Jag vill bara notera att de initiativ som energiministern har tagit till en systematisk genomgång liksom hennes strävanden och bemödanden att se till att Vattenfall och kommunerna kan ha ett nära och förtroendefullt samarbete till båtnad för samhällsmedborgarna är positiva och bra. Jag hade inte betvivlat att energiministern skulle göra detta, men det var ändå glädjande att få det bekräftat.
Herr talman! Mycket kort om Secure-frågan. Jag var helt tillfredsställd och belåten med det svar jag fick i interpellationsdebatten om Secure för några månader sedan. Men detta hänger ihop med det som jag sade i mitt inledningsanförande i dag, att det finns krafter som arbetar i bakgrunden, utanför myndigheters och andras inflytande, för att tvinga på Sverige, svenska folket och oss alla, vissa saker som vi kanske egentligen inte vill ha. ASEA driver en oerhört påkostad kampanj och försöker fortfarande att få in detta kärnvärmeverk i den svenska energiförsörjningen. Vi riksdagsmän, liksom många andra och säkert också energiministern, får upprepade sändningar av broschyrer i glättad form, där det talas om förträffligheten med sådana här anordningar. Vi har fått många sådana om Secure. I Västmanland, omkring Västerås, drivs stenhårt kampanjen att Secure är en bra värmekälla. Man blir litet fundersam, eftersom partivänner till energiministern — socialdemokrater i Västmanland — går ut offentligt och säger att de skall arbeta för att se till att Secure-värmeverket kommer in på den svenska marknaden. Det finns sådana uttalanden av socialdemokrater. Och det vi har hört från Lennart Pettersson här i kammaren i dag — där han mer eller mindre faller tillbaka i de tongångar vi känner till från 1970-talet om att kärnkraften i grund och botten är ganska bra — skapar litet osäkerhet. Det är därför vi driver den här frågan, och det är därför vi reserverat oss. Men jag har ingenting att anmärka på det interpellationssvar om de här frågorna som jag fick av Birgitta Dahl. Jag tycker det var klart, redigt och upplysande. Men det finns andra som säger andra saker, och så länge så är fallet måste vi fortsätta att driva frågan.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande beröra något om kolintroduktionen i Sverige. En broms för introduktionen av kol har varit de miljöbetingade effekterna för dess användande och hanterande. Regeringen gav i juni 1979 Vattenfall i uppdrag att i samarbete med berörda kraftföretag, kommuner och övriga intressenter utreda och redovisa hur hälsooch miljöproblemen vid kolanvändning för energiändamål skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Uppdraget har slutförts i dagarna, och resultatet har redovisats i den publikation som benämns Kol-Hälsa-Miljö. Av denna slutrapport framgår att tidigare skräckskildringar om kolets farlighet är betydligt överdrivna. Visst kvarstår vissa miljöproblem när kol ersätter olja, men svårigheterna är inte oöverstigliga. Det skall också understrykas att liknande problem uppstår också när man eldar med ved och torv. Det är mycket angeläget att välja rätt kolsorter. Kvaliteten växlar nämligen inom vida gränser. Detta har även en ekonomisk effekt. Medan kostnaden för rökgasavsvavling i mindre och medelstora kolanläggningar uppgår till mellan 20000 och 100000 kr. per ton avskilt svavel, är motsvarande kostnader för att avsvavlat.ex. eldningsolja endast 3 000—6 000 kr. per ton svavel. Det är därför angeläget att teckna kontrakt på kol med låga svavelhalter. Sådana svavelfattiga koltyper finns huvudsakligen i s.k. transoceana länder som Australien, Canada, Kina, Indien m.fl. För att en kolimport från dessa fjärran länder skall bli ekonomiskt konkurrenskraftig förutsätts att vi i vårt land har en djuphamn som kan ta emot tonnage över 100 000 dödviktton. Landskrona har fått regeringens tillstånd till en sådan hamnutbyggnad. I det kolpris som förbrukaren betalar är, i motsats till oljepriset, transportkostnaden en dominerande del. Som exempel kan nämnas att av det pris som förbrukaren betalar för australiskt kol är 60-65 96 kostnader för transporter från Australien. Då förstår var och en att det måste finnas ekonomiska transportlösningar. Stortonnage är en väg att gå i detta hänseende. Jag har tillsammans med mina medmotionärer Bo Nilsson och Sigvard Persson i motion 2027 lämnat en studie över hur stora vinster som kan göras med en central kolhamn i den storleksordning som redovisats under arbetsnamnet Sundshamnen i Landskrona. Jag är väl medveten om att det här i kammaren vimlar av önskemål att tillgodose den egna orten eller regionen inom vitt skilda ämnesområden. Motionen 2027 om statlig medverkan till en central kolhamn i Landskrona kanske av många klassas att tillhöra dessa s.k. hembygdsmotioner. Men, herr talman, även om vi motionärer naturligtvis vill slå ett slag för vår i andra hänseenden hårt drabbade hemort, så finns det i denna vår motion också en inte obetydlig kärna av nationellt intresse. Kan landet importera miljövänligt kol, om nu en sådan benämning tillåts, så skulle den kolintroduktion som många bedömare anser ofrånkomlig kunna komma i gång. En del av de psykologiska barriärer som rests för svensk kolanvändning skulle också med detta synsätt kunna raseras. Utskottet hade en liknande motion om centralhamn för kol att behandla vid förra riksmötet. Då sade sig utskottet inte vara berett att stödja de då framförda yrkanden som gick ut på att en viss ort, Landskrona, skulle utpekas som centralhamn för kolimport. Ett annnat skäl för avstyrkandet var att frågan ansågs för tidigt väckt. Att man i utskottet inte vill peka ut en bestämd ort kan väl respekteras, men nu är ju förhållandet det att Landskrona redan 1981 fick regeringens tillstånd enligt byggnadslagen till en utbyggnad av en kolhamn. Utskottet har f. ö. inte alltid undvikit att peka ut vissa orter. Jag behöver väl knappast nämna beslutet om nedläggningen av ett storvarv 1980/81. Vid det tillfället skyggade inte utskottet för att nämna Landskrona. Eftersom utskottet redovisar att en aviserad proposition om kolförsörjning och kolanvändning är att vänta, kan jag förstå utskottets tvekan att tillstyrka motion 2027. Men eftersom förprojekteringen är i gång och långt framskriden i Landskrona och en av intressenterna, nämligen Sydkraft, har avancerade planer på en kolenergianläggning i tvåmiljardersklassen, yrkar jag, herr talman, bifall till motion 2027. Herr talman! Jag kan i detta sammanhang inte undgå att beröra reservation 32 av Olof Johansson och Ivar Franzén, som i något av en Don Quijote-kamp avviker från utskottets formulering i yttrandet över motionen. Klåfingrigheten i den reservationen torde tala för sig själv.

Herr talman! När det gäller motion 2027, som behandlas i näringsutskottets betänkande 1982/83:33, om anläggandet av en central kolhamn, kallad Sundshamnen i Landskrona, skulle också jag vilja anföra ett par argument emot näringsutskottets enligt min mening något lättsinniga behandling av ärendet. Den första synpunkten gäller de ekonomiska fördelarna med en satsning på en central importhamn för kol. En rejäl djuphamn, belägen på västkusten, ger en möjlighet till att utnyttja största typen av fartyg — ända upp till 200 000 ton. Därmed kan fraktkostnaderna pressas till en sådan nivå att kol kan importeras även från mycket avlägsna länder såsom Australien och Columbia. Andra kommuner kan då spara betydande investeringar i hamnanläggningar genom att kolleveranserna sker med speciellt anpassat kusttonnage. Detta har konstaterats av bl.a. oljeersättningsdelegationen i rapporten om kolfrågorna. I anslutning till kolhamnen, men på betryggande avstånd, är det också naturligt att även hantera andra bulkvaror. En sådan hantering skulle kunna ge stora vinster för Östersjöländerna i jämförelse med Rotterdam. I så fall kan kustfartygen direkt anpassas även för trafik på floder och kanaler. En centralhamn för kol kan således ge betydande fördelar, Såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt. Det andra argumentet är, som Sven Munke också var inne på, miljöfrågorna. Kolkvaliteter varierar. Miljövänligt kol kommer ofta från transoceana länder. En central omlastningshamn kan genom lagerhållning och blandning tillgodose användares och miljövårdares krav på jämna kolkvaliteter. Ett stort centrallager för kol gör att kolkonsumenterna inte behöver skaffa sig egna stora lagerplatser. För många förbrukare är just de stora lagerytor som krävs för kolhantering ett problem när man vill gå över från olja till kol. En central importhamn ger en möjlighet att bygga upp ett miljövänligt och rationellt system för hantering och vidaretransport. Distributionen kan i många fall ske sjöledes med specialbyggt tonnage, som skapar förutsättningar för god miljö vid lossning. Dessutom ger centralhamnen möjligheter till returtransporter av kolaska. Användning eller deponering av askan kan då ske med maximal kontroll och maximalt ekonomiskt utbyte. Den tredje synpunkten gäller försörjningstryggheten. Möjligheten att använda största och billigaste tonnage ger en unik flexibilitet när det gäller att välja leverantörer över hela världen. Central omlastning i Sverige eliminerar olägenheten av strejker och andra störningar som kan förekomma vid hantering i utländska hamnar. Alternativet till en svensk centralhamn för kolimport blir förmodligen att använda hamnar i Danmark eller möjligen Rotterdams hamn, vilket inte kan anses vara en bra lösning för vårt land. Herr talman! Jag tror att det vore en stor fördel av många skäl, bl.a. de jag har anfört, att snarast bestämma sig för att satsa på en svensk central importhamn för kol. Nu är det så, som också framhålls i motionen, att Landskrona kommun redan fått tillstånd enligt 136 a § i byggnadslagen att bygga en hamn för kolimport. Jag är som motionär övertygad om att Landskronas geografiska läge är mycket nära det optimala läget också för en centralhamn. Med anledning av bl.a. vad jag här anfört hade jag förhoppningar om en mer positiv behandling av vår motion 2027. Men, herr talman, med det anförda vill jag i stället instämma i Sven Munkes yrkande om bifall till motion 2027.

Herr talman! I egenskap av medmotionär i motion 1982/83:2027 vill jag — med all respekt för näringsutskottets behandling i övrigt av ett stort och svårt frågekomplex inom energiområdet — uttala min besvikelse över utskottets ställningstagande till vår motion om en kolhamn i Landskrona. Visserligen har en proposition om kolförsörjning och kolanvändning aviserats, men vad den kan komma att innebära för den i motionen aktuella frågan ligger i det fördolda. Den bärande tanken i Sundshamnsprojektet är att med utnyttjande av de naturliga förutsättningar som finns för hamnanläggningen åstadkomma en rationell, ekonomisk och framför allt miljövänlig hantering av lågsvavligt kol från transoceana länder. I samband med de olika energibeslut som riksdagen fattat under de senaste åren har det inom alla partier funnits en tveksamhet om i vilken grad vi kommer att behöva satsa på kol, och jag har förståelse för detta. Tveksamheten har haft sin grund dels i svårigheten att bedöma i hur hög grad vi inom överblickbar tid kan ersätta olja med andra energislag än kol, dels i bedömningen av miljöeffekterna av hantering och användning av kol. Jag vill klart deklarera att jag fäster det största avseende vid miljöaspekterna, och det är just därför som jag bedömer Sundshamnsprojektet så positivt. Här har vi en för vårt land unik möjlighet att hantera kolet på bästa sätt. Dessutom kan kolet användas bl.a. i en planerad kolenergianläggning på platsen. I detta sammanhang utgör framställning och användning av s.k. kolvatten en ytterst intressant del av projektet. Vid sådan emulsion är kolet höggradigt renat. Oavsett användningssätt och användningsområde måste vi ställa höga krav på rening. Ju lågsvavligare kolet är, desto lättare går det att rena kolet — och till betydligt lägre kostnad. Enligt planerna skall anläggningen placeras på ett kommande utfyllnadsområde ca 3 kilometer från nuvarande strandlinje. Tyvärr har väl få av kammarens ledamöter på platsen studerat de goda naturliga förutsättningarna för detta projekt. När det gäller den mängd kol som vi blir tvungna att använda framöver i vårt land, kan vi med säkerhet slå fast att det under alla förhållanden kommer att röra sig visserligen om begränsade, men ändå betydande, kvantiteter. Som jag ser på saken är det därför beklagligt att vi inte redan nu helhjärtat satsar på att skapa möjligheter i fråga om import av lågsvavligt kol för rationellt omhändertagande och rationell användning. Jag är verkligen bekymrad över att beslutet dröjer. Om denna satsning inte sker nu, kommer i stället kol med hög svavelhalt att hanteras på ett stort antal platser, där de miljömässiga konsekvenserna kan bli svåra att bemästra. Våra nuvarande energiplaner bygger i hög grad på att kärnkraften skall avvecklas senast år 2010. Med tanke på de oroande rapporter som vi fått om svåra skador på vitala delar i flera av våra kärnkraftverk, föreligger det ovedersägligen stor risk för att den tekniska livslängden för dessa blir väsentligt kortare än som planerats. Vi måste därför ställa frågan: Hur skall vi kompensera detta elbortfall? Redan nu planerar Sydkraft en avveckling av Barsebäcksverket, efter normal teknisk livslängd. Förprojektering avseende koncessionsansökan för en kolenergianläggning vid Sundshamnen pågår. Detta behov kan bli akut, om Barsebäcksverket måste stängas av tidigare än beräknat. Sedan vill jag i denna fråga säga att förverkligandet av Sundshamnsprojektet är en riksangelägenhet. Förprojekteringen av såväl hamnen som kolenergianläggningen är inne i slutfasen. Ingen annanstans i landet finns en sådan här möjlighet att fullfölja ett projekt på energiförsörjningens område. Mot bakgrund av vad jag här sagt tror jag att detta är nödvändigt. Herr talman! I landets intresse instämmer jag i Sven Munkes yrkande om bifall till motion 1982/83:2027. Eftersom jag ändå har ordet, herr talman, vill jag också säga något om en annan motion som behandlas i detta betänkande. Det gäller motion 1982/83:2033 angående användning och tillverkning av gengasaggregat, vilken jag väckt tillsammans med Gunhild Bolander och Arne Fransson. Det är givetvis positivt — det framgår av utskottsbetänkandet — att den försöksverksamhet som fortgår för budgetåret 1983/84 kommer att få ett anslag om 250 000 kr., vilket är avsett för överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Vad vi särskilt velat framhålla med motionen är att det måste skapas förutsättningar, så att de positiva forskningsresultaten kan komma i praktisk tillämpning både i Sverige och för export till de u-länder där intresse finns. Jag anser det viktigt — även rent principiellt — att kostsamma, men lyckade, forskningsresultat kommer till praktisk användning utan onödigt dröjsmål. Relativt blygsamma stimulansåtgärder i fråga om något som vi brukar kalla avknoppningsstadiet kan ge mycket god utdelning. Huruvida det finns utrymme för sådana här åtgärder inom nämnda ram — de 250 000 kronorna — framgår inte av utskottets skrivning. Jag hoppas emellertid att så är fallet — om inte, finns det anledning återkomma i ärendet. Herr talman! Jag har inget yrkande i denna fråga.